Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det har kommit en bok av Göran Skytte som visar hur rika och fattiga betalar skatt i Malmö. Det är en intressant läsning. Följderna av vårt orättvisa skattesystem avslöjas. 2570 av höginkomsttagarna på Bellevue betalar mindre i skatt än låginkomsttagarna i Rosengård. Om man går till Malmös miljonärer, så Nr 54 finner man att de betalar låg skatt, dvs. mindre än 39 26. Av alla Måndagen den inkomstkategorier är det miljonärerna som betalar den lägsta genomsnitts 17 december 1979 skatten. Fastighetsmiljonärerna är mycket dåliga skattebetalare. Med en medel Om åtgärder för inkomst på 433 000 kr. betalar nästan alla låg skatt, nästan ingen hög skatt. — att minska orätt Det finns också barnmiljonärer. En pappa kan låna ut pengar till sitt barn — visorna i skatteräntefritt, som barnet i sin tur lånar tillbaka till pappan mot ränta. Då får systemet pappan göra avdrag för räntan. Det är också en lönande affär att skriva över fastigheter på sitt barn. Man kan sprida inkomsten och förmögenheten på flera familjemedlemmar. Och så stannar pengarna i familjen. Antalet avdrag ökar, och den rika familjen blir ännu rikare. Det är som att spela Monopol med riktiga pengar och riktiga hus som insats. I fyra församlingar i Malmö äger 38 barn i2 till 17 års ålder 27 fastigheter som är taxerade till 20 milj.kr. Det finns höginkomsttagare som har så låg taxerad inkomst att de räknas som låginkomsttagare, och som sådana kan de söka bostadsbidrag och också få den lägsta avgiften på dagis. Vårt skattesystem tillåter obegränsade avdrag. Människor som tjänar en miljon om året kan göra avdrag för alltihop och betala skatt som om de inte hade några inkomster alls. Man kan tjäna 200 000-300 000 kr. och helt lagligt bli nolltaxerad. Mer än var tredje höginkomsttagare betalar låg skatt, alltså under 39 96. Det är också intressant att se hur förtroendevalda betalar skatt, eftersom de skall fatta de politiska besluten om skatten. Av riksdagsledamöterna är det moderaterna som betalar lägst skatt — trots att de tjänar mest. De gör de största avdragen och får den lägsta skatten. En moderat ledamot tjänade 183 000 kr., gjorde avdrag på 144 000 kr. och fick 0 kr. i skatt till staten och bara 18 96 i skatt till kommunen. Detta är helt lagligt. Denne ledamot har bara använt sig av de paragrafer som finns, paragrafer som alltså gynnar de rika. Det finns ett skattefrälse i vårt land som tjänar grova pengar på det nuvarande skattesystemet med bl.a. dess avdragssystem. För dessa skattefrälses lyxliv med miljonvillor, båtar och bilar får vanliga människor betala. Det är de vanliga inkomsttagarna som får dra det tunga ekonomiska lasset i vårt samhälle. Av svaret framgår att regeringen inte överväger att göra någonting åt detta. Men jag skulle vilja ha ett konkret svar från budgetministern, om han tycker det är riktigt att de som tjänar mest betalar minst i skatt — ett svar som är ja eller nej, helst.

Herr talman! Av svaret framgår att regeringen inte tänker ta itu med 17 december 1979 = orättvisorna i skattesystemet. Jag konstaterar också att Ingemar Mundebo inte svarade klart på min fråga. Skattepolitiken är en klasspolitik. Den skulle kunna användas som ett fördelningsmedel som hjälper upp de inkomstsvaga i vårt samhälle. Men som det är nu. används den till att gynna de redan rika. Det heter i svaret att det pågår fortlöpande överväganden och att man, om det visar sig att skattesystemet kan missbrukas, skall kunna vidta åtgärder. Men dessa förhållanden har varit kända länge. Och regeringen har fört en politik som har gynnat dem som har höga inkomster och som har kapital. Vi har orättvisa skatter. Vi har fått förslag om slopande av arbetsgivaravgifter, införande av inflationsskyddade skatteskalor, förändringar i marginalskatterna, höjningar av momsen och höjning av skatten på tobak. Alla dessa förslag har inneburit lättnader för höginkomsttagarna, medan lågoch mellaninkomsttagarna har missgynnats. Vårt orättvisa avdragssystem gynnar, som jag klart visade i mitt första inlägg, dem som är allra rikast i vårt samhälle. Jag tycker att de uppgifter som har kommit fram i Göran Skyttes bok borde leda till att man från regeringshåll utarbetade något förslag som förändrar det förhållandet att man kan göra avdrag för alla sina inkomster och bli nolltaxerad, om man är miljonär eller höginkomsttagare.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat jordbruksministern om han är beredd att medverka till borttagande av hundskattetaket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har för avsikt att under våren 1980 föreslå regeringen att lämna förslag till riksdagen om ändringar i bestämmelserna om hundskatten. Utgångspunkten för förslaget bör vara de riktlinjer som riksdagen tidigare har angett och som innebär bl.a. att kommunerna skall ha täckning för registreringskostnaderna och för de övriga kostnader som hundarna ger upphov till för kommunerna. Detta skall ske genom avgifter från hundägarna. Varje kommun skall få bestämma hundavgiftens storlek inom vissa i lag fastställda gränser. Jag har erfarit att jordbruksministern avser att under våren 1980 ta upp frågan om den framtida finansieringen av djursjukhusen. Denna fråga och frågan om hundavgiftens storlek kommer därför att kunna behandlas i ett sammanhang.
Nr 54 Herr talman! Min erfarenhet från de allra första åren som kommunalpo Måndagen den litiker var att hundskatterna i hög grad dominerade vid budgetsammanträ 17 december 1979 dena. För kommunerna har hundskatten i dag ingen större betydelse. Ändå uppgick skattebeloppet 1977 från de närmare 500 000 skattebetalande Om åtgärder för hundägarna till 37 milj.kr. Det betyder att avgiften i genomsnitt per hund = att undvika felakoch år är något mer än 72 kr. tiga besked om Den nu gällande förordningen om hundskatt tillkom 1923, och någon kvarskatt större förändring har inte skett sedan dess tillkomst. Låt mig bara få notera att det har gjorts en utredning, SOU 1972:89 med rubriken Hundavgift. Låt mig också anföra dels att regeringen den 20 mars 1975 fick i uppdrag av riksdagen att framlägga förnyat förslag om hundskatt eller hundavgift, som utredningen ville kalla det, dels att statsrådet själv här i riksdagen 1977 utlovade att ett sådant förslag skulle föreligga hösten 1977. I dag säger budgetministern i sitt svar till mig att förslaget kommer till våren, och det tackar vi för. Min fråga var baserad på önskemålet att få ökade ekonomiska resurser för att kunna medverka till att ett djursjukhus kan fortsätta sin viktiga samhällsinsats. Förslag och önskemål har framställts att skattetaket skulle borttas så att berörda kommuner därmed skulle kunna utöka sitt ekonomiska åtagande. Jag noterar med tacksamhet budgetministerns besked att vi även har att förvänta oss att den här frågan under våren 1980 kommer att aktualiseras över ett regeringsinitiativ.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder så att en kontroll, motsvarande den som finns för att hindra för höga utbetalningar av skatteåterbäring, kan äga rum i syfte att förhindra att slutskattesedlar distribueras med felaktiga uppgifter om kvarskattens storlek. I det nya ADB-systemet för beskattningen görs fortlöpande en rad maskinella rimlighetstester och andra kontroller av det registrerade materialet för att förhindra felaktiga besked på slutskattesedlarna. Visar kontrollerna att ett fel kan föreligga får skattemyndigheterna ett maskinellt framställt meddelande som underlag för undersökning och rättelse. Som Jörgen Ullenhag har sagt finns det en särskild kontrollrutin beträffande vissa skattsedlar med överskjutande skatt. Denna gäller bl.a. skattsedlar där den överskjutande skatten uppgår till betydande belopp. 13 Nr 54 Sådana skattsedlar markeras maskinellt, och granskning sker. Enligt vad jag Måndagen den har inhämtat planerar riksskatteverket att införa en motsvarande rutin för 17 december 1979 skattsedlar med kvarskatter. Jag vill också påpeka att det redan f. n. görs — oo vissakontroller av att felinte föreligger i fall av särskilt höga kvarskatter. Mot Om åtgärder för denna bakgrund anser jag att några ytterligare åtgärder inte behövs nu. att undvika felak Frågan om behovet av att utveckla kontrollrutinerna vid debiteringsarbetet tiga besked om kommer emellertid att övervägas vidare i samband med den allmänna kvarskatt utvärdering av taxeringsreformens genomförande som pågår inom budget

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. För någon vecka sedan rapporterade flera tidningar, bl.a. Svenska Dagbladet och Expressen, om en egendomlighet i skattemyndigheternas rutiner. Den som fått för hög kvarskatt måste själv höra av sig till skattemyndigheterna för att få rättelse. Datorerna säger omedelbart stopp om någon fått tillbaka för mycket på skatten, medan någon motsvarande spärr inte finns mot för stor restskatt. Vi är säkert många i denna kammare som har blivit kontaktade av förvånade skattebetalare, som i och för sig tycker det är riktigt att myndigheterna genom en automatisk kontroll garderat sig mot för höga utbetalningar av skatteåterbäring men som med rätta tycker att det är fel att någon motsvarande kontroll inte finns för att undvika uppgifter om för hög kvarskatt. Detta var bakgrunden till min fråga. Nu säger budgetministern i svaret på frågan att han inhämtat att riksskatteverket planerar att införa en motsvarande rutin för skattsedlar med kvarskatter. Det innebär att jag nått det syfte som frågan hade. Det ställs i utsikt att den nuvarande stötande ordningen kommer att ändras. Detta bör självfallet ske så snabbt som möjligt. Budgetministern omtalar också att ytterligare översynsåtgärder kommer att vidtas. Det är bra. Det är naturligtvis viktigt: att man har en stor öppenhet och en hög beredskap för att rätta till skevheter i ett nytt system. Det ger mig också anledning till en följdfråga av allmänt intresse till budgetministern: Gör statsrådet den bedömningen att det nya ADB-systemet för beskattningen efter justeringar och förbättringar kommer att kunna fungera bättre än det gamla systemet?
Herr talman! Ja, jag både hoppas och tror att så blir fallet. 1979 års taxeringsarbete har ju nu nått sitt slutskede och alla skattsedlar skall vara utsända. Vi är medvetna om att det har varit en del problem, förseningar och tidspress i arbetet under det här året.

Min ambition är att Måndagen den reformen skall leda till att antalet fel blir färre, och som sagt, jag både hoppas 17 december 1979 och tror att vi skall kunna nå det målet.

Herr talman! Vi är uppenbarligen överens om att det finns skevheter i det nuvarande systemet som behöver rättas till så snart som möjligt. Jag noterar också med tillfredsställelse att Ingemar Mundebo gör den bedömningen att det nya systemet kommer att fungera bättre än det gamla efter det att man kommit till rätta med de barnsjukdomar som systemet dras med f.n.

Herr talman! Alf Wennerfors har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att utfärda direktiv som innebär att parkeringsverksamheten, avgiftsbeläggningen m.m. vid statliga arbetsplatser skall lämnas ut på entreprenad till enskilda parkeringsföretag. Hela frågan om avgiftsbelagd parkering vid statliga arbetsplatser bereds f.n. inom regeringskansliet. En utgångspunkt vid detta arbete har varit att den avgiftspolitik som staten tillämpar måste samordnas med de berörda kommunernas parkeringspolitik. Hur en sådan samordning skall komma till stånd och hur avgiftskontrollen m.m. vid statliga parkeringsplatser skall administreras är f. n. inte klart. Olika alternativ diskuteras i detta sammanhang. En given utgångspunkt är därvid att kostnaderna för administrationen skall begränsas och att även andra effektivitetshänsyn måste övervägas. Jag kan försäkra herr Wennerfors att även utlämning av verksamheten på entreprenad till enskilda parkeringsföretag övervägs i detta arbete. Jag kan däremot inte i dag lämna besked om vilket resultat den fortsatta beredningen kan ge.
, Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Gunnar Sträng och den socialdemokratiska regeringen bestämde år 1970 att parkering vid statliga arbetsplatser skulle avgiftsbeläggas. Vi kan alla förstå att landets statstjänstemän mottog detta besked med grumlad glädje. Det var nära nog en självklar rättighet för varje svensk att få parkera sin bil 15 var som helst och självfallet utan kostnad. Men denna upplevda gamla rättighet kolliderade alltmer med det ökande antalet bilar och den tilltagande biltrafiken. Tätorterna fick större och större problem med trängseln på gator och vägar. Kommunerna införde parkeringsbestämmelser och avgifter. Man anställde parkeringsvakter, och man beivrade överträdelser. Varje förnuftig statstjänsteman har säkerligen fått allt större förståelse för att det måste bli ordnade parkeringsförhållanden även vid statliga arbetsplatser. Syftet med min interpellation är förstås att kräva åtgärder på detta område. Det är snart tio år sedan den socialdemokratiska regeringen fattade detta beslut. Nu måste den borgerliga regeringen ta ordentligt i den här frågan. Den gångna tioårsperioden är en alldeles för lång försöksperiod. Det hade kanske räckt med tre eller fyra år. Hanteringen av parkeringsfrågan har nu blivit ett exempel på en uppseendeväckande brist på beslutsamhet, ansvar och handlingskraft hos ansvariga chefer på högsta nivå. Här fattar Gunnar Sträng och den socialdemokratiska regeringen ett beslut år 1970. Vad händer sedan? Jo, vissa ansvariga statliga myndigheter och chefer försöker på olika sätt sabotera och kringgå beslutet. I en källare i ett länsresidens någonstans i Sverige — jag skall inte tala om var — fann man exempelvis parkeringsmätare som skulle ha satts upp flera år tidigare. Frågan är om parkeringsmätarna är uppsatta än. Jag vill gärna säga statsrådet att mina inblickar i det här ärendet har ökat min undran över höga statliga chefers kompetens som chefer. Det tycks på vissa håll dessutom råda brist på civilkurage och t.o.m. på den lojalitet mot statsmakternas beslut som man bör ha rätt att kräva. Skulden för detta kan vi riksdagsmän och statsrådet inte skjuta ifrån oss. Vi är huvudmän för den offentliga sektorn. Det är vi som skall skapa förutsättningar för ökad effektivitet och arbetstillfredsställelse. Det är bara ett par veckor sedan jag påpekade detta från den här talarstolen. Jag underströk då alldeles särskilt behovet av ökad och förbättrad utbildning av chefer på alla nivåer inom statliga verk och myndigheter. Och inte bara detta! Vad skulle Ingemar Mundebo säga, exempelvis som chef för byggnadsstyrelsens parkeringskontor, om någon hög chef för någon statlig myndighet krävde att en parkeringsförseelse skulle avskrivas för vänskaps skull eller av något annat ovidkommande skäl? Sådant händer inte i Sverige, skulle förmodligen Ingemar Mundebo säga. Jag trodde inte heller att sådant hände i Sverige. Jag trodde inte att det fanns höga chefer i statsförvaltningen som kunde underteckna ett brev till byggnadsstyrelsen, i vilket man kan läsa bl.a. följande: ”Personalorganisationerna har under våren uppvaktat myndigheterna och klagat på den oresonliga inställning som byggnadsstyrelsens parkeringskontor intar i ärenden som rör uttagande av kontrollavgift. För myndigheterna har därvid redovisats enskilda fall där rättelse inte kunnat erhållas trots att den parkerande med vittnesintyg, kopia av biljett m.m. synes har visat att gällande avtalsbestämmelser för parkering har följts.” I ett annat brev, från en bildad person med framskjuten ställning i Nr 54 samhället, yrkades att kontrollavgiften skulle omprövas och återbetalas. Det Måndagen den hör till saken, vill jag säga, att byggnadsstyrelsen sett mycket humant på 17 december 1979 parkeringsförseelserna i inledningsskedet och i den genomförda försöksverksamheten. Har det funnits minsta tvivel om att något fel begåtts eller att - Om parkeringskravet på kontrollavgift varit obefogat över huvud taget har man avskrivit — verksamheten vid ärendet. I det nyssnämnda brevet åstadkommer emellertid kravet på kanske = statliga arbetsplaten hundralapp i kontrollavgift följande hotfulla framställning: ser ”Det har dessutom kommit till min kännedom att Era beslut är ytterst godtyckliga och eventuellt även beror på den överklagandes tjänsteställning, vilket enbart i sig är tillräckligt intressant för en JO-anmälan. I denna borde givetvis även inkluderas diverse andra aspekter som har framkommit.” Herr talman! Jag skall inte tränga djupare ner i det här — det är litet olustigt. Jag har fått ett svar på min interpellation som jag till viss del är nöjd med. Det känns nämligen tillfredsställande att hela frågan nu bereds inom regeringskansliet. Men självfallet skulle det ha varit bra om jag hade fått veta att den pågående beredningen utmynnar i ett regeringsbeslut i nästa vecka. Kan budgetministern säga någonting om tidsplanen? Statsrådet har chans att undvika det där förargliga tioårsjubileet i detta ärende. När blir det beslut —- i nästa vecka eller i januari? Redan 1976 lämnade byggnadsstyrelsen förslag till regeringen om hur man skulle kunna göra med den fortsatta utbyggnaden av verksamheten. Vidare försäkrar statsrådet mig att utlämning av verksamheten på entreprenad till enskilda parkeringsföretag övervägs i det här arbetet. I och för sig är detta besked positivt, men nog kunde väl budgetministern litet mera kraftfullt deklarera sin principiella inställning. Eller är budgetministern tveksam? I så fall måste jag påminna om att riksdagen den 21 november i anledning av två motioner om egenregiverksamhet inom den offentliga sektorn har uttalat: ”Huvudprincipen bör dock vara att produktionen genomförs efter ett upphandlingsförfarande med anbudskonkurrens.” Jag förutsätter att statsrådet handlar i enlighet med detta riksdagsbeslut. Eller finns det speciella skäl i den här verksamheten som kan föranleda att huvudprincipen frångås? Vad anser vidare budgetministern om riksdagens revisorers uppfattning, nämligen att den här verksamheten sköts av ett centralt statligt parkeringskontor eller en central statlig nämnd som är fristående från alla de statliga myndigheter, vilkas personal skall utnyttja parkeringsplatserna? Det är en mängd skäl som talar för det —- inte minst med tanke på att vi måste på alla sätt minska kostnaderna och begränsa kostnaderna i den offentliga sektorn. Vidare talar effektivitetshänsyn för detta. revisorer framförde för några år sedan?
Herr talman! Denna fråga har en lång historia — en alldeles för lång. Vi är 17 emellertid nu inne i slutskedet av den, och ett beslut är på väg. Det finns ett några månader gammalt utkast till ett beslut om riktlinjer för avgiftsbeläggning av parkeringen vid de statliga arbetsplatserna. Det kommer nog inte att bli något beslut i nästa vecka, då jag liksom flertalet statstjänstemän nog tänker ägna mig åt julferier. Men ett beslut är som sagt på väg, och jag hoppas att det inte skall dröja lång tid in på nästa år innan vi kan klubba det beslutet. Alf Wennerfors har nog rätt i att det inom den offentliga förvaltningen råder en delad glädje kring det förslag som vi har utarbetat. Jag tror emellertid inte att de citat som Alf Wennerfors delgav oss här är representativa för situationen inom den offentliga förvaltningen. Visst finns det exempel av det här slaget, men jag tror inte att vi därav skall dra några långtgående slutsatser om chefernas kompetens, handlingskraft osv. På den konkreta fråga som Alf Wennerfors ställde till mig, hur jag skulle ha reagerat som chef för en parkeringsverksamhet, är mitt svar alldeles entydigt. Min vänskap till medmänniskorna och till dem som verkar inom den offentliga förvaltningen är visserligen omfattande, men den är inte så omfattande att jag skulle ha gett ett ja-svar. Svaret hade alldeles klart varit nej. Huvudskälet till att beslutet har dröjt så här länge är faktiskt det förhållandet att det är många kommuner som berörs av frågan. Som jag har sagt måste beslutet samordnas med de olika kommunernas parkeringspolitik. Kommunerna har alltså olika riktlinjer för sin parkeringspolitik.

Herr talman! Jag tror att budgetministern har rätt när han kommenterar mina exempel på hur chefer i allmänhet och statliga chefer i synnerhet kan handla. Det stora flertalet handlar inte på det här sättet och agerar inte som chefer på det här sättet — det får vi verkligen hoppas. Jag skulle ändå vilja pressa budgetministern på ett svar beträffande hans principiella inställning till just anbudskonkurrens och till att vi använder oss så mycket som möjligt av enskilda företag i den offentliga verksamheten och inte utvidgar parkeringsverksamheten i offentlig regi. Riksdagen har ju för bara några veckor sedan uttalat sig i frågan. Jag tycker att det vore på sin plats att budgetministern instämde i den huvudprincip som riksdagen uttalat sig för.
Herr talman! Jag har i mitt svar sagt att utlämning av verksamheten på entreprenad till enskilda parkeringsföretag övervägs i detta sammanhang. Jag tycker att det beslut som riksdagen nyligen har fattat var bra. Det måste givetvis vägas in i prövningen av den här frågan. Nr 54 Vad jag möjligen ändå ville sätta något frågetecken efter är ordet skalli Alf Måndagen den Wennerfors fråga — att det alltid, i alla sammanhang och på alla orter skall 17 december 1979 vara på detta sätt. Som jag sade tidigare bör vi få en viss samordning med de berörda kommunernas parkeringspolitik, och man kan kanske söka olika lösningar. Men i den principiella frågan — och det var den som Alf Wennerfors nu senast tog upp — är mitt svar klart: Jag ser entreprenadformen som värdefull.

Herr talman! Anna-Greta Leijon har mot bakgrund av en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen om ytterligare medel för beredskapsarbeten frågat mig varför regeringen inte i tid lagt fram förslag i riksdagen till ytterligare insatser. Vidare frågar hon när regeringen kommer att ta fatt i frågan och vad regeringen avser göra för de arbetslösa ungdomarna under tiden fram till kommande riksdagsbeslut. Frida Berglund har mot samma bakgrund frågat hur jag förklarar att beredskapsarbetena stoppas i brist på pengar och vilka åtgärder jag ämnar vidta för att nödvändiga beredskapsarbeten skall komma i gång. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt riksdagens beslut i anledning av 1978 80. Härutöver har 175 milj.kr. anvisats för beredskapsarbeten i Norrbotten. Riksdagen har vidare givit regeringen fullmakt att om arbetsmarknadsläget så kräver besluta om sysselsättningsskapande åtgärder inom en ram av 2,5 miljarder kronor. Med stöd av finansfullmakten beslutade regeringen i torsdags att arbetsmarknadsstyrelsen får disponera ytterligare 479 milj.kr. för beredskapsarbeten och 21 milj.kr. för industribeställningar, dvs. totalt 500 milj.kr. Arbetsmarknadsmyndigheterna kan omedelbart sätta in dessa medel för att fullfölja planerade beredskapsarbeten i Norrbotten såväl som i övriga delar av landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är glad över att arbetsmarknadsverket nu har fått pengar för att driva beredskapsarbetena vidare. Man har varit orolig ute på många länsarbetsnämnder. Även om 9 arbetsmarknadsläget nu är bättre än på länge, är för många människor beredskapsarbeten det enda alternativet till arbetslöshet. Vi socialdemokrater tycker ju egentligen inte att beredskapsarbetena i sin nuvarande form är den allra bästa lösningen för tonåringarna. Därför har vi bl.a. i vår ekonomiska motion nu i höst fört fram förslag till alternativ. Men det är självklart att så länge man inte har något alternativ får det inte vara så att ungdomar riskerar att kastas ut i arbetslöshet därför att pengarna till beredskapsarbeten tar slut. På många länsarbetsnämnder har man alltså oroat sig för att en sådan utveckling skulle kunna komma till stånd. Så blir nu inte fallet, och jag är glad över det. Med den omfattning som beredskapsarbetena nu har är det nödvändigt att vi planerar dem mycket väl — bättre än man kanske har gjort i tidigare sammanhang. Planeringen måste göras på lång sikt. Ur den synpunkten hade det naturligtvis varit välkommet om regeringen hade kunnat fatta detta beslut tidigare. Läget på arbetsmarknaden är, som jag sade nyss, bättre än det har varit tidigare. Men fortfarande är arbetslösheten mycket hög, omfattningen av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning likaså. Och orosmolnen hopar sig. Ekonomiska prognosmakare både här hemma och utomlands justerar ner sina tidigare bedömningar och spår mörkare tider framöver. Vi vet ju alla att man i flera branscher väntar stora svårigheter fram mot våren. Många befarar att läget på arbetsmarknaden kommer att vända till det sämre någon gång under 1980. Det är därför viktigt att vi har en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap, men det räcker inte med det. Vi måste också ha en samordnad sysselsättningspolitik. Egentligen är jag besviken. Jag hade nämligen hoppats att i dag få ett svar av arbetsmarknadsministern också på min andra fråga, som gäller regeringens proposition om en samordnad sysselsättningspolitik. Men nu kommer det inte något svar förrän i januari, vilket naturligtvis kan tolkas som att - regeringen över huvud taget inte kommer att lägga fram något förslag. I så fall är det risk för att Gösta Bohmans berömda rundgång gör intrång även här. Jag hoppas att Rolf Wirtén åtminstone kan bekräfta, att det inte är så illa, utan att det så småningom skall komma en proposition om en samordnad sysselsättningspolitik.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret och göra ett par kommentarer till detta. Av svaret framgår att bristen på näringspolitik gör att det ställs väldigt stora krav när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Svaret är positivt och bra så till vida, att alla de som väntat på ett besked nu kan få ett sådant och således kan sätta i gång med det som redan är planerat. Det förhållandet att beskedet har dröjt så länge har förorsakat otålighet, irritation och ilska bland berörda människor i vårt län. Det är en naturlig reaktion — än så länge, vill jag säga — hos dem som väntar på att få jobb eller hos dem som riskerar att mista sina jobb. Rubriker som ”Fridens man blir ilsken” kan sägas ge uttryck för den press som våra kommunalpolitiker Nr 54 utsätts för. Dessa lever mitt i arbetslösheten och ser dess följder. När de inte Måndagen den kan lämna besked och när de inte vet om planerade beredskapsarbeten kan 17 december 1979 kommai gång reagerar folk med ilska. Vi lever med mycket små marginaler — både ekonomiskt och psykiskt. Om beredskaps Om vi i Norrbotten inte hade fått de begärda 160 miljoner kronorna skulle — arbeten, m.m. det ha medfört att ca 4 700 personer fler hade blivit arbetslösa i februari. Detta får ses mot bakgrund av att vi för 1979 noterat efterkrigstidens högsta arbetslöshetssiffror — enligt AKU en arbetslöshet i Norrbottens län på 5,2 Jo mot rikets 2,1 Zo. Arbetslösheten är skrämmande stor bland kvinnor och ungdom. 52 96 av de arbetslösa är kvinnor och 35 26 av dem är ungdomar under 24 år. Man förstår inte särarten och vidden när det gäller svårigheterna i vårt län när man inte lämnar besked utan bara håller människorna på sträckbänken. På bildskärmen kan vi se två pilar avseende hur många personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den övre pilen avser utvecklingen från 1976 till 1979 och den undre antalet arbetslösa. Läget är alltså sådant att vi inte kan minska antalet beredskapsarbeten så länge dessa inte kan ersättas av andra, varaktiga arbeten. Beredskapsarbetena ligger i dag på en oacceptabelt hög nivå. Man frågar sig därför: Vilka beredskapsarbeten kan bli fasta arbeten? Det är viktigt att åtgärder sätts in i syfte att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna. Jag vill, herr talman, bara ställa en fråga här: Är herr Wirtén beredd att i framtiden handla skyndsammare med hänsyn till de speciella förhållanden som råder i vårt län?

Herr talman! Får jag först med anledning av de propåer som har gjorts från både Anna-Greta Leijon och Frida Berglund om att det har varit en långsam behandling av ärendet säga att det inte alls är så. Det har varit en mycket ordinär behandling av frågan i kanslihuset. Det kan kanske vara av intresse att påminna i varje fall Anna-Greta Leijon, som var inne på samma arbetsområde i arbetsmarknadsdepartementet under sin tid som statsråd, att vid det sista tillfälle då den socialdemokratiska regeringen hade möjlighet att behandla en sådan här frågeställning hade man betydligt längre tid på sig för att ge svar på frågorna. Det har faktiskt inte alls varit någon osedvanlig långrotning, Frida Berglund, utan vi har handlagt ärendet på vanligt sätt. Därtill bör sägas att vi just nu är inne i en budgetprövning, där man bör se detta tillskott av pengar till AMS i samband med hela budgetarbetet 1980/81 och den resursfördelning som skall ske under det budgetåret. Får jag sedan, herr talman, också säga att visst kan man fortfarande hävda att arbetslösheten är för hög. Jag tror att vi alla är eniga om att vi skall fortsätta arbeta med att få bort den, så länge vi har en arbetslöshet utöver den ”friktionsarbetslöshet” som kanske ändå är nödvändig i ett näringsliv där förändringar pågår. Men ändå säger exempelvis AMS i sin framställning att arbetsmarknadsläget nu är klart bättre än någon gång tidigare sedan vi kom 21 in i den besvärliga konjunkturen. Att t.o.m. Norrbotten har en förbättrad arbetsmarknadssituation är viktigt att notera. Till Anna-Greta Leijon vill jag säga att jag tycker också att det är bra om vi kan planera beredskapsarbeten på ett bättre sätt. Vi fortsätter naturligtvis att utveckla de tankar jag har haft hela tiden som arbetsmarknadsminister om att få in en varvning av teori och utbildning. Jag hoppas att vi skall kunna komma överens om en vettig avlösning för huvuddelen av beredskapsarbetena i en företagsinriktad gymnasieskola så småningom.

Herr talman! Får jag beträffande den långsamhet i handläggningen som jag har upplevt säga att den oro man känt ute på många länsarbetsnämnder nog skall ses mot bakgrund av osäkerheten hos många om vart den borgerliga regeringen är på väg. Det är inte bara Gösta Bohman som nu talar om åtstramning på den offentliga sektorn. Jag tror att i detta perspektiv har man varit väldigt orolig över att man inte — som man upplevde det ute på många länsarbetsnämnder — snabbt fick besked. Får jag fråga igen: Kommer regeringen att lägga fram en proposition om en samordnad sysselsättningspolitik? Läget på arbetsmarknaden är visserligen bättre än tidigare, men fortfarande är nästan 80000 människor öppet arbetslösa och över 150 000 sysselsatta genom särskilda, kortsiktiga åtgärder, och orosmolnen hopar sig. Bedömningarna blir dystrare för 1980. Vi behöver en sådan här proposition, statsrådet Wirtén.

Herr talman! Beträffande långrotningen frågar man sig varför besked inte kunde lämnas tidigare när pengarna fanns i finansfullmakten. Diskussionerna om att medlen till beredskapsarbetena eventuellt skulle minskas eftersom det bedömdes att arbetsmarknadsläget var bättre har också väckt stor oro. Läget i vårt län är sådant att man inte kan säga att det är någon märkbar skillnad. Det spelar egentligen inte så stor roll om man har 19 500 eller 20 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden, för behoven är ändå så enorma. Det är en av anledningarna till att man har känt den här oron. Jag sade att man dröjde så länge och att det gjorde att människor blev ilskna. Väldigt många är medvetna om att dröjsmålet kanske helt enkelt berodde på okunnighet om situationen i länet men också om hur folk känner det som är mitt uppe i röran. Det är klart att det är svårare att sätta sig in i människors förhållanden när man själv har ett stadigt jobb, när man har lön och när man bor i ett område med stor efterfrågan på arbetskraft, men därför är det också viktigt att vi för fram de här synpunkterna och försöker hålla liv i regeringen och i någon mån också i riksdagen.
Herr talman! Jag vill först konstatera att ungdomsarbetslösheten nu för första gången på mycket länge är under 30 000. Det är ett litet exempel på att arbetsmarknadsläget ändå har förbättrats. Då är det också viktigt att vi försöker använda det tillflöde av lediga arbeten som har kunnat noteras Nr 54 under 1979 så, att vi får ut ungdomarna i första hand på den ordinarie Måndagen den arbetsmarknaden och, när det är fråga om förändringar i näringslivet, ser till; 17 december 1979 att de får den förändring av sin utbildning som är nödvändig för atttavarapå — de lediga jobb som finns. Om beredskaps När det gäller framtiden, Anna-Greta Leijon, är jag medveten om att vi — arbeten, m.m. har ett allvarligt hot i de stigande oljepriserna. Jag hoppas att riksdagens alla partier känner sitt gemensamma ansvar för att finna former för att möta de svårigheter som svensk ekonomi står inför på grund av den här utifrån kommande påfrestningen. Anna-Greta Leijon har ställt en fråga till mig om sysselsättningsutredningen. Det är väl bra att vara ute i god tid, men jag vill bara säga att vi skall återkomma till den saken; ännu har inte ens remisstiden gått ut för utredningen. Vi skall säkert få tillfälle att lägga fram propositioner för riksdagen med anledning av de många förslag som finns från skilda utredningar om sysselsättningen inför 1980-talet.
Herr talman! Det finns ju flera orosmoln på vår himmel än det som oljepriserna innebär, men jag håller med om att det är ett av dem. Läget på arbetsmarknaden är, som jag har sagt, bättre än tidigare, men det betyder inte att det är bra, inte ens för ungdomarna. Visst skall vi i första hand försöka se till att ungdomarna tar ordinarie jobb, men vad man upplevde som en fara nu var att de skulle tvingas att i stället hamna i arbetslöshet. Varför svarar inte Rolf Wirtén på min fråga om när regeringen kommer med sin proposition om sysselsättningspolitiken? Enligt alla lagar och förordningar borde ju svaret lämnas nu och inte i januari.
Herr talman! Vi har i november och december 7 378 arbetslösa. Av dem är 2597 ungdomar under 24 år, och det anser vi vara väldigt alarmerande. Av den pil som jag visade på bildskärmen såg vi hur utvecklingen åren 1976-1979 ser ut. Behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser har hela tiden ökat i östra Norrbottensregionen, och samma sak gäller för hela länet. Där har också den öppna arbetslösheten ökat under samma tid. När arbetslösheten minskar och efterfrågan på arbetskraft ökar i andra delar av landet riskerar vi att förlora en del av de ungdomar som vi så väl behöver i vårt län.
Herr talman! Får jag till Frida Berglund säga att Norrbotten utöver den ordinarie fördelningen av dessa pengar för beredskapsarbeten, som sker via AMS, som en extraresurs i Norrbottenspaketet har fått 175 milj.kr. Jag har erbjudit mig att under hösten svara på Anna-Greta Leijons fråga om när regeringen avser att lägga fram förslag på sysselsättningsutredningens betänkande. Men tyvärr har anhopningen av frågor varit så stor att det inte 23 har varit möjligt att planera in det i den hektiska tid som riksdagen nu upplever i julveckan. Men jag har redan sagt att vi får tillfälle att återkomma till den frågan. Och remisstiden har som sagt ännu inte gått ut. Nog borde vi få möjlighet att i varje fall invänta det, innan vi i definitiva termer tar ställning till i vilken månad och på vilken dag som det är lämpligast att lägga fram ett förslag från regeringen. Får jag också, herr talman, .
Jag får fästa uppmärksamheten på att anförandenas längd i frågestunder enligt reglerna är tre minuter, två minuter resp. en minut.
Herr talman! De besked som har givits mig om varför jag inte har fått svar på den andra frågan har inte gjort gällande att det skulle vara ärendeanhopningen här i riksdagen som var orsaken. Men jag tolkar det som herr Wirtén nu sade som att det i varje fall kommer en proposition om denna fråga under våren 1980.
Herr talman! Låt mig ytterligare konstatera att brist på näringspolitik gör att det krävs mer av arbetsmarknadspolitiska insatser. När det gäller utflyttningen från mitt län, som har ökat, är det ungdomen som flyttar. Och i och med att de unga flyttar tar de regionens utvecklingsmöjligheter med sig. Vi får svårare att på sikt klara sysselsättningen, om vi inte värnar om att ha ungdomen kvar i Norrbottens län. Jag förstår att statsrådet i dag inte kan lämna besked när det gäller alla de insatser som krävs, men jag vill att arbetsmarknadsministern skall ha detta med i beräkningen när den framtida propositionen om sysselsättning diskuteras.

194, dels Jörn Svenssons den 5 december anmälda fråga, 1979/80:196, och anförde: " Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig hur jag bedömer möjligheterna för de 600 anställda att vid nedläggning av Tretorn i Helsingborg få nya arbeten. Dessutom har Ingrid Sundberg frågat om jag genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder avser att underlätta anskaffandet av nya arbeten i Helsingborgsregionen. Jörn Svensson har mot samma bakgrund frågat mig vad regeringen ämnar göra med anledning av krisen vid Tretorn. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Nr 54 ersättning av 8 milj.kr. skulle upprätthålla viss produktion och produktions Om den framtida kapacitet. sysselsättningen 1978 upprättades ett nytt avtal mellan staten och Tretorn AB för perioden för anställda vid 1979-1981 om produktion och produktionskapacitet mot en sammanlagd = Tretorn AB ersättning av 19,5 milj.kr. I samband därmed skulle företaget göra vissa rationaliseringar. För att dämpa takten i de personalinskränkningar som skulle bli följden upprättades 1978 ett särskilt avtal mellan staten och Tretorn AB. Avtalet innebar upprätthållande av viss sysselsättning t.o.m. utgången av 1979 mot en ersättning till företaget med 5 milj.kr. För ett par månader sedan begärde Tretorn AB hos överstyrelsen för ekonomiskt försvar en uppjustering av nu gällande avtal. Överstyrelsen fann dock inte skäl att gå med på ökat stöd. Tretorn AB valde då att säga upp avtalet. Tretorns förslag till nytt avtal skulle dels innebära en avsevärd personalminskning under 1980, dels en subvention vad gäller stöveltillverkningen med 40 000-50 000 kr. per personår. Regeringen anser inte att det finns anledning att frångå överstyrelsens bedömning. Det blir nu överstyrelsens sak att överväga alternativa vägar att upprätthålla försörjningsberedskapen när det gäller gummistövlar. Företaget har informerats härom. Mot bakgrund av detta har Tretorn AB beslutat att inleda MBL förhandlingar om total nedläggning. Sysselsättningsläget har nu allmänt sett förbättrats. Efterfrågan på arbetskraft till industrin är relativt god. Men omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste ändå sättas in vid en nedläggning av denna omfattning. Självfallet kommer de reguljära medel som står till buds att användas. Jag har från arbetsförmedlingen i Helsingborg inhämtat att sådana insatser planeras. I första hand kommer det att bli aktuellt att, i det relativt gynnsamma arbetsmarknadsläge som nu råder inom industrin, underlätta omplaceringar lokalt och regionalt genom intensiva förmedlingsinsatser. Det kan även bli aktuellt med utbildningsinsatser för att underlätta övergången till expansiva industrier. På detta sätt kan man långsiktigt trygga sysselsättningen för dem som drabbas vid en nedläggning av Tretorn AB.

Herr talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Låt mig från början säga att jag instämmer i regeringens instämmande i överstyrelsens bedömning när det gäller den fortsatta verksamheten vid Tretorn. Däremot tycker jag att svaret andas en optimism inför sysselsättningsläget i vilken jag inte kan instämma. Det sägs att sysselsättningsläget har allmänt 25 sett förbättrats och att efterfrågan på arbetskraft i industrin är relativt god. Men det gäller inte i det tidigare expansiva industriområdet Helsingborg Landskrona. Inför den hotande inskränkningen vid Öresundsvarvet och nedläggningen av Tretorn är arbetsmarknadssituationen prekär, inte minst i det avseendet att det här gäller en typ av arbetskraft som är mycket svår att placera om på arbetsmarknaden. Av de LO-anslutna som arbetar vid Tretorn är mellan en tredjedel och en fjärdedel invandrare, och huvuddelen av dessa är kvinnor med mycket dålig utbildningsbakgrund. Arbetsmarknadsministern hänvisar till åtgärder för att underlätta övergången till expansiva industrier. Jag vill fråga: Räknar man då också med att arbetskraft med mycket låg utbildning skall kunna bli föremål för heltäckande utbildningspolitiska åtgärder? Den andra delen av arbetskraften som också är svårplacerbar utgörs av dem som kanske sedan 14-årsåldern har varit anställda vid vad som då betraktades som Helsingborgs säkraste arbetsplats och som nu har nått en relativt hög ålder men ändå har många år kvar till pensionsåldern. Huvuddelen av dem är lokalt bundna, och de har kommit så pass till åren att det inte är lätt att placera om dem. Låt mig också säga: Hur ställer sig arbetsmarknadsministern till frågan om en förlängd avvecklingsperiod? Det är ju en sak som direkt skulle kunna mildra de negativa verkningarna av en nedläggning av verksamheten. Statsrådet Olof Johansson kommer senare att besvara en interpellation om ökad satsning på den statliga verksamheten. Kanske kan man i det sammanhanget tänka sig någon form av stöd i samband med avvecklingen av Tretorn. Malmöhus län har i dag, vilket man inte tror när man lyssnar till beskrivningar av situationen i de norrländska länen, Sveriges relativt sett största arbetslöshet. Länet har nära 10 000 anmälda arbetslösa. I Helsingborg fanns det vid senaste månadsskiftet 448 lediganmälda platser — huvudsakligen kvalificerade arbeten och dessutom vårdpersonal. I övrigt är det inte så bra som arbetsmarknadsministern låter påskina.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Tretorn tillhör de företag som har fått betydande stöd med statliga medel. Nu vill företaget förhandla om nedläggning av produktionen. Då uppstår frågan hur man från statens sida har kunnat låta detta ske. Vilken insyn har egentligen det allmänna i stödföretagen? I fallet Tretorn har en rad märkliga fenomen blivit observerade. Försök att lägga ut arbetsmoment i utlandet har under årens lopp gjorts, men det har resulterat i långt sämre prestationer än i hemmafabriken. Värdefull maskinutrustning, som bort komma till nytta här och som varit av modernt snitt, har sålts till annat land. Arbetsmiljön på Tretorn hör obestridligen till den tristaste tänkbara i svensk fabriksindustri. Uppvärmning och ventilation brister svårt. Arbetsmaterial körs fram på skrällande och bullrande lastanordningar. Oförsvarliga mängder lösningsmedel används i cementen vid stöveltillverkningen. Nr 54 Olycksberedskapen vid vissa livsfarliga maskiner är helt bristfällig. Måndagen den Man ställer sig frågan: Vad kunde ha gjorts för att öka produktionens 17 december 1979 slagkraft genom bättre arbetsplanering, genom färre påfrestande arbetsmo ment, genom verkligt inflytande över produktionens uppläggning för de Om den framtida arbetande? sysselsättningen Hade inte staten bort ta sitt ansvar på ett annat sätt? Det staten gör nu är ju — för anställda vid bara att svara på bolagets utpressningskrav med att säga att nu tar vi vår hand — Tretorn AB ifrån er. Det menar jag innebär en politik som är både felaktig, kortsynt och asocial. En annan fråga som man ställer sig är: Vad skulle hända med de anställda vid en nedläggning? Sist jag ställde samma fråga, vilket jag har gjort för en tid sedan, svarades ungefär att det fick man besluta om, när det blev aktuellt. Vad jag nu först och främst konstaterar är att den inställning från departementets sida som kommit till uttryck är att en nedläggning i stort sett skall accepteras. Sedan måste jag säga att den optimism som arbetsmarknadsministern visar här är något svårförståelig. Den kan möjligen höra hemma i departementskorridorer, men man kan absolut inte hysa den optimismen om man befinner sig ute på arbetsmarknaden. Rolf Wirtén kan inte gärna tro på den sanna innebörden i det sista stycket i frågesvaret, nämligen att 600 människor skulle kunna tas emot på arbetsmarknaden i västra Skåne, att den stora andelen kvinnor skulle kunna placeras där. Var någonstans skulle de placeras? Är det i tekoindustrin eller är det i varven? Är det kanske i Nordarmatur, som skall läggas ner? Litet mer konkretion, om jag får be! För när vi kommer till det konkreta, så skall vi finna att situationen för de här människorna vid en nedläggning är långt, långt värre än den man försöker påskina från departementet.

Herr talman! Båda frågeställarna har ifrågasatt om det inte är för mycket av optimism i det svar jag har givit vad gäller arbetsmarknadssituationen i sydvästra Skåne. Naturligtvis kan vi diskutera detta, men det jag trots allt tillåtit mig att konstatera är att vi har fått ett betydande tillflöde av lediga jobb och att en tredjedel av dem finns just inom industrin. Detta innebär en väsentligt bättre situation än den vi har på många andra håll i vårt land, och det innebär också en förbättring av situationen i det nu aktuella området i förhållande till vad vi har haft under senare tid. Det är detta faktum som jag menar att man ändå bör ta i beaktande, när man bedömer den situation som personalen står inför om Tretorn läggs ner, vilket mycket talar för just nu. Det finns också anledning att erinra om, Jörn Svensson, att man inom den här regionen har förlorat ett mycket stort antal industriarbetstillfällen under perioden efter 1976, och flertalet av dem som berörts har det gått att placera. De som skött förmedlingen i Skåne har gjort det på ett utmärkt sätt, och det vill jag gärna ge dem en liten eloge för. Man kunde kanske haft anledning att 27 tro att situationen skulle vara väsentligt värre mot bakgrund av de många strukturförändringar som inträffat i det här området. Jag vill emellertid, herr talman, hålla med Ingrid Sundberg om att den personal som finns här är mycket svårplacerad. Man kommer därför att få lov att göra alldeles speciella insatser för att hjälpa dem som berörs till nya jobb, men jag är också övertygad om att det därutöver kommer att behöva göras betydande utbildningsinsatser, vilket jag också framhåller i mitt svar. I det avseendet har vi dess bättre nu en rätt väl utbyggd organisation såväl inom den ordinarie skolverksamheten genom KOMVUX som — vilket jag kanske närmast tänker på — inom arbetsmarknadsutbildningen, där vi har betydande resurser som kan ställas till förfogande.

Herr talman! Det är intressant att följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är alldeles riktigt att man just i dag kan konstatera en ökad efterfrågan på arbetskraft när det gäller verkstadsindustrin, men när det gäller stål och massa — vilket inte är aktuellt i Skåne på samma sätt — har redan en nedgång i efterfrågan börjat. Enligt alla prognoser som görs, inte minst från företagen själva bedömer man att framåt mitten av eller till hösten 1980 också verkstadsindustrin kommer att känna av en minskad orderingång och en minskad efterfrågan på arbetskraft. Detta kommer att sammanfalla ungefär med tidpunkten för avvecklingen av Tretorn. Jag tycker därför inte att arbetsmarknadsministern här svarat på min fråga, nämligen om han kommer att försöka medverka till och eventuellt stödja en längre avvecklingsperiod när det gäller Tretorn eller om man bara skall kunna lägga ner verksamheten från den ena dagen till den andra. Jag vill också säga att Helsingborgsregionen inte är sydvästra Skåne utan nordvästra Skåne. Det är där uppe som problemen har aktualiserats och kanske än mer kommer att göra sig gällande, inte minst efter vad som kommer att hända inom Landskronaområdet. Därför frågade jag också arbetsmarknadsministern om omstruktureringen av statsförvaltningens organisation och möjligheterna att föra ut nya och utvidgade statliga verksamheter till olika delar av vårt land. Jag frågade också om man kunde tänka sig att i detta fall i framtiden Malmöhus län, nordvästra Skåne och sydvästra Skåne på ett annat sätt än hittills när det gäller den regionala spridningen av statens verksamheter kan komma i åtnjutande därav.
Herr talman! Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern nöjer sig med enbart hänvisningar till det allmänna arbetsmarknadsläget, om vilket man f. ö. kan ha synnerligen delade meningar. Men så kan man inte resonera vare sig i detta fall eller i många andra fall. Man måste se på arbetsmarknadens struktur, eftersom villkoren är mycket olika för kvalificerade yrkesarbetare — i synnerhet om det är fråga om män — som har utbildning passande för de ”riktiga” industrierna, de som går framåt; det finns alltjämt sådana även om de inte är särskilt många. Det är en stor skillnad att tillhöra dem som utrangerats från ett yrkesarbete som mer och mer på grund av den Nr 54 kapitalistiska utvecklingen reducerats i värde av dem som styrt investerings Måndagen den utvecklingen i landet. Det är därför som jag menar att regeringen visar en 17 december 1979 oförsvarlig optimism genom att bara förlita sig till att de lokala myndigheterna skall kunna klara av situationen. Jag fruktar att vi här kommer att få Om den framtida precis samma läge som vi har fått i så många sammanhang, t.ex. i sysselsättningen textilindustrin. Vi kommer att få en stor kategori som i det tysta slussas undan för anställda vid till förtidspensionering och till en liknande typ av tillvaro utanför varje Tretorn AB normal och reguljär anknytning till arbetsoch samhällsliv. Detta är en tragedi. Sedan säger arbetsmarknadsministern att mycket talar för att Tretorn skall läggas ned. Hur kan man då säga så? Varför har man under alla dessa år inte försökt att ge denna nedslitna dåliga fabrik en annan politik? Varför har man inte tagit varning av den sittstrejk mot maktlöshet och missförhållanden som ägde rum där för några år sedan? Varför har man inte låtit samhället ta över för att i samverkan med de anställda driva en offensiv politik och åt svensk marknad rädda den kvalitetsproduktion som nu annars kommer att tas över av låglöneländernas alltmer påträngande skräpproduktion?
Herr talman! Man har från regeringens sida vid flera tillfällen försökt att räta upp detta företag. Jag tror att Jörn Svensson är väl medveten om detta. Jag hänvisar bara till det rationaliseringsavtal som slutits med Tretorn AB, enligt vilket man ställde krav på företaget att förändra det så att det kunde upprätthålla en viss produktionskapacitet. Medan företaget hade tid på sig till detta, gav staten ett rådrumsstöd för att hålla sysselsättningen uppe. Men det har varit svårt för företaget att hålla detta avtal, och det har därför bett om omförhandling. Men nu kan vi inte göra annat än att konstatera att det inte finns plats för ytterligare utlägg av skattepengar för att hålla i gång detta rådrumsstöd inom det ekonomiska försvaret, som varit den huvudsaklige givaren av dessa pengar och beställningar till Tretorn. Får jag till Ingrid Sundberg bara säga att jag noterade att hon från början delade regeringens uppfattning om hur man skall handlägga den här frågan. För den som gör det tror jag inte att det finns så mycket andra åtgärder att vidta än de arbetsmarknadspolitiska insatser som jag har talat om här.
Herr talman! Jag noterar att arbetsmarknadsministern fick litet ont om tid i sitt senaste inlägg. Det är klart att jag delar regeringens uppfattning när den instämmer i överstyrelsens åsikt om det svåra i att driva den här verksamheten vidare med de kostnader den skulle dra. Vad jag däremot ville ha reda på var: I vilken takt tänker sig arbetsmarknadsministern att en avveckling skulle kunna ske? Det är trots allt skillnad om ett företag som Tretorn, som är ett stort företag i Helsingborg, stänger sin verksamhet från en dag till en annan eller om man kan tänka sig 29 att det sker på två, tre eller fyra månader — då är det ju också lättare ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt att slussa ut de anställda till andra arbeten på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag är medveten om att bolagsledningen inte är utan skuld här och att den naturligtvis får ta på sig huvudansvaret för den uppkomna situationen. Men vi må väl ändå erkänna, när vi har facit i handen, att det statliga stödet som visserligen givits, alltför mycket har haft karaktären av nödhjälp. Det har, liksom i många andra fall, inte åtföljts av någon verklig insyn och något verkligt försök att analysera problematiken ifrån departementets och statens sida. 'Det var inte avsett att man i egentlig mening aktivt skulle gripa in med förslag eller påverkan när det gällde produktionsprogram och långsiktig inriktning. Jag tycker att det hade varit riktigare om regeringen hade åkt ner och talat med dem som står i produktionen, sett på deras arbetsmiljö, betraktat arbetsplaneringen och företagsledningens underliga dispositioner och förberett sig för att ta över i ett statligt ägande, där man kunnat arbeta med de anställdas offensiva medverkan.
Herr talman! Får jag bara till Jörn Svensson säga: När vi diskuterade rationaliseringsavtalet senast gjorde jag just det Jörn Svensson råder mig till, att åka ner till företaget och diskutera frågorna med personalen. Jag har alltså faktiskt försökt att leva upp till det råd jag fick här. Får jag till Ingrid Sundberg säga: Man har nu satt i gång MBL förhandlingar, och på det följer varsel. Med den genomsnittsålder som företagets personal har vet vi att det kommer att bli en relativt långvarig avveckling, om man nu kommer till det beslutet. I varje fall kan man väl säga att det rör sig om ett halvårs tid.

Herr talman! Om arbetsmarknadsministern har besökt företaget gör han mig nästan ännu mer förvånad. Såg då inte Rolf Wirtén hur det ser ut på Tretorn? Såg han inte hur arbetsprocessen är upplagd? Såg han inte de dåliga hygieniska förhållandena?

69, och anförde: Om den företags Herr talman! Margot Wallström har ställt följande tre frågor till mig: förlagda gymna 1. Hurser jag på skolans ansvar för den företagsförlagda utbildningen och sieutbildningen vilka åtgärder är jag beredd att vidta för att förbättra skolans kontakt med och tillsyn över den företagsförlagda utbildningen? 2. Vill jag redovisa hur det nya 4-procentiga statsbidraget har använts i kommunerna? 3. Är jag beredd medverka till att utforma klarare riktlinjer för statsbidraget och tydligare anvisningar när det gäller gymnasieutbildning vid företag? Inom gymnasieskolan kan undervisningen i arbetsteknik eller annan undervisning med samma syfte förläggas till företag eller annan institution än gymnasieskolan. Företaget eller institutionen tillhandahåller lärare, materiel, lokaler och annan utrustning. Denna form av undervisning kallas inbyggd utbildning. I vilken utsträckning sådan inbyggd utbildning får förekomma skall framgå av timplanen för resp. studieväg. Skolöverstyrelsen kan dock, om särskilda skäl föreligger, medge att inbyggd utbildning får förekomma även i andra fall. Inbyggd utbildning är vanligt förekommande inom vårdsektorn och på distributionsoch kontorslinjen men förekommer även inom industrioch hantverkssektorn. För den inbyggda utbildningen utgår visst statsbidrag till kommunerna för ersättning till företaget eller institutionen. Den till företag förlagda inbyggda utbildningen är en del av gymnasieskolan. Det innebär att skolstyrelsen och den lokala skolledningen har samma tillsynsansvar för inbyggd utbildning som för annan utbildning i gymnasieskolan och har att se till att den inbyggda utbildningen bedrivs enligt gällande läroplan för gymnasieskolan. Resurser för skolledning beräknas med utgångspunkt i antalet klasser i såväl inbyggd utbildning som annan gymnasial utbildning. Jag är medveten om att det finns svårigheter för den lokala skolledningen att ge en fullgod tillsyn. Eleverna kan vara spridda på flera företag. Det kan vara långa avstånd mellan skola och företag. Även andra praktiska svårigheter kan föreligga för samverkan. Under min förra period som skolminister infördes ett särskilt bidrag till kommunerna motsvarande 4 96 av bidraget till inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel för att stimulera kontakten mellan skola och företag. Enligt vad jag har inhämtat har SÖ för redovisningsåret 1978/79 betalat ut sådant bidrag med totalt 721 053 kr. Bidraget har utnyttjats på olika sätt i olika kommuner. I Stockholm har resursen använts för att göra en utvärdering av skolledares, elevers, handledares och företagsledares erfarenheter av den inbyggda utbildningen. En del av bidraget har gått till att sänka undervisningsskyldigheten för vederbörande studierektorer så att 31 dessa skall få mer tid att uppehålla kontakten med företagen. I andra kommuner har bidraget använts som en planeringsoch uppföljningsresurs till dem som arbetar med inbyggd utbildning. Vissa kommuner har enligt vad sÖ uppgivit ännu inte hunnit utnyttja bidraget. Ifrågavarande bidrag har hittills utgått endast under ett budgetår. Det är enligt min mening därför förståeligt att det ute i kommunerna råder en viss osäkerhet om hur det bäst skall användas. Jag är emellertid inte beredd att nu föreslå att särskilda anvisningar skall utfärdas. Bidraget bör som hittills ges till kommunen som en resurs som kommunen får utnyttja på det sätt som anses bäst utifrån de lokala förutsättningarna. Jag utgår dock ifrån att SÖ kontinuerligt följer hur bidraget används. Tillsynsansvaret för inbyggd utbildning måste utövas aktivt. Frågor om inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel kommer att behandlas i budgetpropositionen för 1980/81 som snart kommer att läggas på riksdagens bord. I detta sammanhang kommer även frågan om utökat bidrag till kommunerna för att förstärka tillsynen av inbyggd utbildning i gymnasieskolan att behandlas.

Nr 54 Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten därför att jag tycker Måndagen den att den beskrivning av den inbyggda utbildningen — eller den företagsförlagda 17 december 1979 utbildningen, som Margot Wallström har kallat den i sin interpellationinte — stämmer överens med den bild av skolans verklighet som jag har. Om den företags Margot Wallström har tydligen dystra erfarenheter att grunda sina förlagda gymnauppfattningar på, men själv har jag också färska erfarenheter från sieutbildningen primärkommunalt arbete, dels som ordförande i skolstyrelse, dels som ordförande i SSA-råd. Jag har dessutom kunnat följa den här verksamheten från länsskolnämnden i mitt hemlän, och mot den bakgrunden vill jag påstå att Margot Wallström tecknar en missvisande bild av hur den inbyggda utbildningen fungerar. Jag vill påstå att den inbyggda utbildningen oftast fungerar bra och utgör ett mycket värdefullt inslag i det utbud som vi har att erbjuda på gymnasienivå. I centerpartiet har vi den uppfattningen att reell arbetslivserfarenhet är en mycket viktig del i gymnasieutbildningen, och då inte bara på de yrkesförberedande linjerna. Skall vi ge den arbetserfarenheten, måste vi finnas ute på företagen. Men vi menar också att det är skolan som har, och skall ha, det fulla ansvaret för eleverna även i den inbyggda utbildningen. Vad jag däremot har mött i min tidigare verksamhet är många gånger ett motstånd från fackliga organisationer, och då främst från LO-håll, mot den inbyggda utbildningen. Och då blir jag litet oroad av de uppfattningar som Margot Wallström här ger uttryck för — på sitt partis vägnar, får man väl förmoda. Är det månne så att socialdemokratin och LO har för avsikt att försvåra för våra ungdomar att få en utbildning som hjälper dem och som underlättar för dem att få ett arbete när de lämnar skolan? Om så är fallet är det viktigt att de åtgärder, bl.a. i vad det gäller en förändrad statsbidragsgivning till gymnasieskolans företagsförlagda utbildning, som statsrådet Mogård här har antytt, kompletteras med andra åtgärder i syfte att hjälpa dessa ungdomar. Till detta är vi från centerpartiet beredda att medverka.

Herr talman! Margot Wallström påstod i sitt anförande att huvudinnehållet i mitt svar skulle ha varit att jag för tillfället inte tänker göra någonting. Får jag föreslå Margot Wallström att läsa svaret en gång till och då kanske särskilt observera sista stycket! Jag är ledsen att jag inte på rak arm kan förklara skillnaden mellan riksdagsbeslutet och förordningen. Men jag lovar Margot Wallström att jag ögonblickligen skall gå tillbaka till departementet och läsa på. Sedan har Larz Johansson givit en något annorlunda bild av vad företagsförlagd utbildning handlar om, och jag skulle vilja påpeka ett fel som Margot Wallström gjort sig skyldig till i sin interpellation. Hon nämner där att ca 55 000 elever, dvs. mer än hälften av alla gymnasieelever på 33 gymnasieskolans linjer och anknutna kurser, under läsåret 1978/79 skulle ha deltagit i inbyggd utbildning. Jag ställer mig mycket frågande till den uppgiften. Enligt vad jag har inhämtat från SÖ kommer ca 20 700 av de 106 417 elever som intogs i gymnasieskolan på linjer och linjeanknutna specialkurser under läsåret 1978/79 att någon gång under sin skoltid vara ute i inbyggd utbildning. Det motsvarar ca 1996. Den del av den totala utbildningstiden som en elev är ute i inbyggd utbildning varierar mycket från utbildning till utbildning. Ca 900 elever har tre fjärdedelar eller mer av den totala utbildningstiden förlagd till företag. Ca 9 000 elever har en fjärdedel eller mindre av utbildningstiden i form av inbyggd utbildning. Det kanske finns skäl att i sammanhanget också nämna att en stor del av den inbyggda utbildningen sker inom vårdområdet — 42 70 av den inbyggda utbildningen på linjer samt hela 97 96 av den inbyggda utbildningen på specialkurser kortare än ett år. Men här gäller ju speciella förutsättningar eftersom landstingen har huvudansvaret för både den skolmässiga och den inbyggda utbildningen.

Herr talman! Det är bra att Margot Wallström gör de här instämmandena och konstaterar att inbyggd utbildning är ett värdefullt inslag i skolan och att man skall sträva efter att få mer av varvad utbildning. Det är synpunkter som vi helt kan ställa oss bakom och som vi har drivit väldigt länge. Men att jag blev litet orolig och gick upp i debatten berodde på att mycket av det som står i interpellationen ordagrant är hämtat ur en liten skrift som heter ”Den företagsförlagda gymnasieutbildningen. Erfarenheter och synpunkter” som LO har givit ut och där det under rubriken ”Synpunkter och förslag” heter: s ”Med våra erfarenheter bakom oss, ställer vi frågan om det över huvud taget är nödvändigt att utnyttja företag/institutioner i gymnasieutbildningen.” Ställer man sig där tveksam till det tycker jag det är bra att det nu slås fast att vi behöver den inbyggda utbildningen. Då kan vi vara överens.
Herr talman! Jag tror också, Margot Wallström, att den här utbildningen kan förbättras, och jag vill förbättra den. Det har varit min strävan väldigt länge. Även jag har läst skriften ”Den företagsförlagda gymnasieutbildningen” från arbetsgruppen inom LO, och det är uppenbart att Margot Wallström också har läst den. Den riktar kritik mot såväl skolan som företagen och arbetsmarknadens parter. Men jag tycker att det förtjänar nämnas att arbetsgruppen i skriften också anger en hel rad positiva exempel, vilket visar att uppgiften ingalunda är olöslig. Och vad beträffar skolan torde en förstärkning av resurserna för tillsynen kunna förbättra läget, liksom naturligtvis en sådan här debatt, där vi båda, för att inte säga alla tre, understryker att det är fråga om utbildning och att det är skolan som har tillsynsansvaret.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag, mot bakgrund av dels AB Trafikrestaurangers reklamkampanj för Centralens restaurang, dels den debatt som just nu förs om alkoholens skador och alkoholbrukets omfattning, anser att ett statligt bolag bör göra reklam för alkohol. Det är självklart att statliga företag skall följa de lagar och förordningar som gäller alkoholreklam. Konsumentverket övervakar att så sker.
Just nu pågår en reklamkampanj för Centralens restaurang. På annonserna står det ”Vi är stolta över vår personal”, och en interiörbild från restaurangen visar en äldre man som tar emot ett glas från en kvinna. Samtidigt som man gör reklam för alkohol. Anser kommunikationsministern, mot bakgrund av den debatt som just nu förs om alkoholens skador och alkoholbrukets omfattning, att ett statligt bolag bör göra reklam för alkohol?
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret.

Just nu pågår en intensiv annonskampanj för Centralens restaurang i Stockholm. Vi kan se annonserna på pendeltåg och i gångarna på Centralstationen. Man har just bekostat en dyrbar ombyggnad av restaurangen och vill väl locka folk på det här viset. På annonsaffischerna ser man en interiör från restaurangen, och en äldre herre tar emot ett glas från en servitris. Mottot för reklamaffischen är: ”Vi är stolta över vår personal.” Att innehållet i glaset är alkohol är uppenbart. Just nu debatteras alkoholens skadeverkningar och omfattningen av alkoholmissbruket. Det beräknas att 300 000 människor missbrukar alkohol i dag. Allt fler ungdomar i allt yngre åldrar använder sprit. Mot bakgrund av detta tycker jag att det är märkligt och fel av ett statligt företag att direkt göra reklam för alkohol. Dessutom är alkoholreklam förbjuden. Just sådana här affischer verkar också demoraliserande, framför allt på ungdomar. Det är en förförisk annons. Det verkar som om det är fint att dricka alkohol. Man visar upp en just miljö. I engelska TV-serier, som vi har haft gott om här i landet, visas vackra människor med whiskyglas i händerna i vackra rum med vackra möbler. Reklam görs för att påverka i visst syfte. Det finns olika utredningar som visar reklamens genomslagskraft. Det är förbjudet att göra reklam för alkohol. Nu gör SJ:s restaurang understucken reklam för alkohol. Jag har frågat Ulf Adelsohn om han tycker att detta är riktigt. Och han svarar att det är självklart att statliga företag skall följa de lagar och förordningar som gäller beträffande alkoholreklam. Men nu gör man ju inte det! Det är tvärtom så att just SJ:s restaurang här i Stockholm har affischer Nr 54 som gör reklam för alkohol. Konsumentverket skall övervaka att lagar och Måndagen den förordningar följs på det här området. Uppenbarligen har konsumentverket 17 december 1979 inte gjort det i det här fallet. Därför vill jag fråga Ulf Adelsohn vad han tänker göra för att få bort den här reklamen. Om alkoholreklamen Kommunikationsministern ULF ADELSOHN: Herr talman! Här, Inga Lantz, har vi corpus delicti. Här sitter den där mannen och har fått ett glas — jag visar affischen för kammarens ledamöter. Inga Lantz har gjort sig skyldig till ett fel. Hon säger att det är alldeles uppenbart att det är alkohol i glaset. Det visar möjligen att Inga Lantz tror att det är uppenbart att det är alkohol i alla glas här i världen. Så är inte fallet. Jag har gjort källforskning, och det har visat sig att den fotograf som tagit bilden har fotograferat sin svärfar. Och svärfadern har Pommac i glaset. Min association när jag först såg affischen var närmast att det var iste i glaset, men det var alltså Pommac. Jag tror att vi gör varandra en otjänst om vi dramatiserar upp den minsta affisch till att ge reklam för alkohol och till att vara förförisk. Det är egentligen ganska naturligt att en äldre herre sitter vid ett restaurangbord och av en trevlig servitris, som man dessutom är stolt över, får ett glas Pommac. Jag tycker inte, herr talman, att vi skall göra någon stor statlig rättssak av detta glas Pommac.

Herr talman! Jag konstaterar att Ulf Adelsohn tycker att den här affischen är rätt och riktig. Det är ju en av finesserna med reklam att den skall ge associationer, och associationer får man av den här affischen. Det är alldeles uppenbart att det är avsikten. Det är klart att det skulle kunna vara hallonsaft i glaset — jag har funderat på det också, men associationen går till sprit och alkohol. I och med det blir det förvisso en påverkan. Med tanke på de skadeverkningar som vi vet att alkoholen har och den effekt som reklam i allmänhet har är det olyckligt och felaktigt att utforma en affisch på det här sättet. Jag är väldigt förvånad över att Ulf Adelsohn inte delar min oro. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna ha mjölk i glaset. Man kunde vara lika stolt över sin personal för det. Det råder inget tvivel om att SJ:s restaurang här på ett understucket sätt gör reklam för alkohol. Av interiörbilden får man också känslan av att det är fint och riktigt att dricka alkoholdrycker. Jag är som sagt väldigt förvånad över att Ulf Adelsohn inte delar min oro för denna typ av reklam som görs av ett statligt företag.
Herr talman! Det finns ju regler för detta, och det är konsumentverkets sak att övervaka att de följs. Det går bra att anmäla annonsen, men ingen enda 37 människa har gjort det, trots att den står överallt och är synlig. Sedan kan jag konstatera att Inga Lantz och jag har olika associationer. Där Inga Lantz associerar till sprit, där associerar jag till spritfritt. Då hade kanske ett glas mjölk gjort lika stor verkan — så långt är Inga Lantz och jag överens.
Herr talman! Ulf Adelsohn har ju figurerat i pressen ett antal gånger, och jag förstår att han också har vana från restaurangbesök. Det är väl uppenbart att vad man här menar är att göra reklam för alkohol. Sedan är det klart att det går att anmäla affischen. Men jag tycker att det hade varit mycket bättre om man från regeringens sida tagit avstånd från den här typen av reklamaffischer.
Herr talman! Det är alldeles korrekt att jag har figurerat i pressen och att jag har vana från restaurangbesök. Jag vill bara tillägga för kammarens kännedom att detta gäller även för Inga Lantz.

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig om jag är beredd att ta de initiativ och ställa de resurser till förfogande som krävs för att undersöka om a) SJ:s lågprissatsning och b) den satsning på ett väl utbyggt regionalt kollektivtrafiksystem som skett i t.ex. Uppsala län har lett till påtagliga resultat ur energihushållningssynpunkt. Det är angeläget att bygga ut kollektivtrafiken av många skäl. Ett är att energi kan sparas om bilister i tillräcklig omfattning går över till att åka kollektivt. Sambanden mellan utnyttjandet av olika transportmedel och energiåtgången har noggrant kartlagts i en studie som gjorts vid Tekniska högskolan i Stockholm och finansierats av transportforskningsdelegationen. ” satsningen. Undersökningarna gör det möjligt att bedöma effekterna på energiåtgången genom att de ger information om hur många resenärer som har börjat åka tåg i stället för egen bil. Transportnämnden har medverkat vid planeringen av kollektivtrafiken i Uppsala län och följer upp resultaten ur energisynpunkt. De resultat man Nr 54 hittills fått fram tyder på att det ökade utbudet av kollektivtrafik lett till att energi sparats i länet. Jag vill allmänt säga att det är angeläget att effekterna av förändringar i kollektivtrafiken följs upp och kan ligga till grund för ytterligare förbättringar. Det finns goda möjligheter att göra detta inom dagens institutionella och ekonomiska ramar. Bevakning av dessa frågor är en av kommunikationsdepartementets verkligt angelägna uppgifter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tyder det som positivt och som avsett att ange en hög ambitionsnivå inom departementet och regeringen på detta område. Det är ju självklart att så också måste vara fallet, när man vet hur mycket energi som faktiskt kan sparas genom övergång till en god kollektivtrafik — förutom de andra välfärdsvinster som då kan göras. Låt mig bara peka på ett par exempel. En bilist som åker ensam i sin bil till arbetet förbrukar i genomsnitt tio gånger så mycket energi som den som reser i en fullsatt buss. Bland de resenärer som åker i egen bil till arbetet i mitt län förbrukar de som åker på landsbygden 80 26 av all energi som åtgår för arbetsresor, medan 20 96 förbrukas av de dubbelt så många stadstrafikanterna. Den utveckling som har skett på detta område det senaste året när det gäller tågtrafiken i landet som helhet och i mitt eget län är därför oerhört glädjande, tycker jag. Medan i vissa kommuner 3 å 4 Jo för några år sedan åkte kollektivt i mitt län, finns det nu exempel som visar att 80 96 åker kollektivt till arbetet. Det är alltså en oerhörd förändring som har skett. Och den har kunnat ske med en mycket obetydlig insats i pengar räknat — en femprocentig resursökning, kombinerad med en mycket noggrann planering och en mycket fin information. Jag skall efter debatten till Ulf Adelsohn överlämna en mycket trevlig broschyr, som har delats ut till alla hushåll och som ger tydlig och bra information — ett praktexempel på hur samhällsinformation skall fungera när den är som bäst. På detta sätt har man när det gäller kollektivtrafiken på ett år fått en 100-procentig ökning av resandeströmmen. Det är ett oerhört fint resultat. Utöver energihushållningsresultatet har vi indirekt nått ett annat resultat, att många människor har fått råd att resa och har fått möjlighet att ta ett arbete, något som de tidigare inte hade möjlighet till. Nu säger kommunikationsministern att det här arbetet skall ges hög prioritet. Jag hoppas att så blir fallet. Jag är naturligtvis medveten om att transportnämnden följer arbetet i Uppsala. Men jag vet också att ännu inget särskilt har gjorts för att t.ex. följa upp de intervjuundersökningar som 1975 genomfördes med ca 800 hushåll eller de arbetsgivarenkäter som också gjorts före den här omläggningen. Det vore väldigt värdefullt att få ett positivt svar på frågan om sådana uppgifter som i och för sig kräver relativt obetydliga ekonomiska insatser 39 ingår i det arbete som kommunikationsministern säger sig skola prioritera. Vi efterlyser ett konkret initiativ, för något sådant har ännu inte tagits när det gäller att följa upp de undersökningar som gjorts i Uppsala län. Det finns ju inte så många andra län där sådana undersökningar kan göras.
Herr talman! Jag håller med Birgitta Dahl om att arbetet när det gäller Upplands Lokaltrafik har givit påtagligt bra resultat på kort tid. Det har resulterat i en stor övergång till kollektivt åkande — och det faktiskt till en ringa kostnad för skattebetalarna. Jag kan också meddela att man räknar med att ha gjort en besparing på ca 2 miljoner liter drivmedel per år, men det är en preliminär siffra. Jag förutsätter att man på transportnämnden skall göra en uppföljning av de enkäter som gjorts, särskilt som Upplands Lokaltrafik är en av de allra första regionala huvudmännen för trafiken. Därför är det viktigt att följa upp arbetet noggrant, och jag förutsätter att transportnämnden gör det. Som en kompletterande upplysning kan jag säga beträffande lågprissatsningen på SJ att ungefär hälften av de nya resenärerna är sådana som tidigare skulle ha åkt bil om inte lågpriset fanns och att ungefär en fjärdedel av trafikanterna är helt nya.
Herr talman! Det är bra att kommunikationsministern förutsätter att transportnämnden kommer att följa upp detta arbete. Jag hoppas att transportnämnden också läser kammarprotokollet. Men om det nu skulle behövas en särskild insats för att få transportnämnden att ta erforderliga initiativ förutsätter jag att kommunikationsministern ser till att så sker. Det kan ju inte vara så svårt.
Herr talman! En sak har jag lärt mig, och det är att man inte skall utlova några extrapengar, för då kommer som ett brev på posten ett äskande för just detta ändamål. Som Birgitta Dahl säger är det inte särskilt krångligt att följa upp detta arbete i Uppsala. Det kan säkert göras utan extra anslag.
Herr talman! På den punkten måste jag tyvärr anmäla en avvikande uppfattning. I varje fall kan vårt läns trafikbolag inte göra det. Därtill finns det inte resurser, och det vet Ulf Adelsohn efter den uppvaktning som nyligen företogs med anledning av de ökade drivmedelspriserna. Å andra sidan skulle en sådan undersökning kunna göras till en relativt låg kostnad. Det sägs i svaret att det finns goda möjligheter att göra det inom dagens institutionella och ekonomiska ramar. Kan det då inte tolkas som att man skulle ha råd med det anslag på ca 100 000 kr. som fordras?

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig om jag anser att den bedömning som låg till grund för slopandet av den tillfälliga hastighetsbegränsningen till 90 km i timmen har visat sig hållbar. Birgitta Dahl har vidare — om så inte är fallet — frågat om jag är beredd att överväga nya hastighetsbegränsningar. Den dåvarande regeringen beslöt i början av oktober att inte förlänga den särskilda hastighetsbegränsningen ytterligare. I en prognos bedömdes de kommersiella lagren av bensin komma att vara mycket små under oktober. Detta berodde främst på att ett raffinaderi varit delvis avställt i september för översyn. Vidare förekom en omfattande export av bensin med anledning av att ett utbyte pågick av bensin till lägre blyhalt. Någon svårighet att importera bensin förelåg inte. För: rjningsprognosen i oktober innebar vidare att för första gången under 1979 beräknades en uppgång av de kommersiella lagren. Till bilden hör även att bensinlagren normalt är som lägst i september och oktober. Därefter brukar en lageruppbyggnad ske. I dag kan både Birgitta Dahl och jag läsa facit av den bedömning som gjordesi början av oktober. Försörjningsläget för bensin blev något sämre än vad man trodde i oktober. Att de kommersiella lagren i oktober var lägre än beräknat torde främst bero på en fortsatt omfattande export. För tiden augustit.o.m. november 1979 har exportlicenser för sammanlagt 329 000 m? bensin meddelats, vilket utgör ca 62 26 av exporten under hela år 1978. Mot bedömningen av försörjningsläget måste också ällas de besparingar som kunde ha uppnåtts med en fortsatt hastighetsbegränsning till 90 km i timmen. Det normalt låga trafikarbetet och det dåliga väglaget under senhösten och vintermånaderna innebär att besparingarna under denna tid blir små i förhållande till vad man kan uppnå under sommarens intensiva trafik. Jag är naturligtvis beredd att när fö regeringen att över jningsläget motiverar det föreslå iga nya särskilda hastighetsbegränsningar eller andra åtgärder som kan minska energiförbrukningen. F. n. är ingen sådan åtgärd planerad. Däremot har regeringen höjt beredskapen väsentligt inför en eventuell energikris. Berörda myndigheter har erhållit extra medel för att om så blir nödvändigt snabbt kunna sätta in regleringsåtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern även för detta svar, som dock inte var lika klargörande och positivt som det föregående. Jag noterar för det första att Ulf Adelsohn inte alls svarar på min första fråga direkt — möjligen indirekt — och det är kanske litet känsligt med tanke på det nuvarande regeringssamarbetet. Jag noterar för det andra att jag får rätt otydliga svar på frågan om vilka åtgärder regeringen är beredd att sätta in. Ändå vet vi, inte minst mot bakgrund av det OPEC-möte som inleds i dag, att vi står inför en ytterst allvarlig situation när det gäller oljeförsörjningen. Vi socialdemokrater har länge varit mycket kritiska mot de otillräckliga åtgärder som har vidtagits av både folkpartiregeringen och trepartiregeringen för att ge oss tillräcklig beredskap för en sådan kris. En av de få åtgärder som folkpartiregeringen verkligen vidtog var att man sent omsider genomförde hastighetsbegränsningen. Den gav också mycket goda resultat. Man har räknat fram att det sparades vad som skulle motsvara 1-2 90 av årsförbrukningen. Energisparkommittén har kommit fram till att i stället för en beräknad ökning på mellan 3 och 4 96 fick man under denna period en minskning på 2,6 70 av bensinförbrukningen. Dessutom minskade olyckorna med 40 96, och det var ju mycket viktigt. Nu är naturligtvis orsakssambandet komplicerat, och väldigt mycket hänger inte bara på hastighetsbegränsningen i sig utan på den psykologiska effekten av att man har en hastighetsbegränsning och talar om för människor att det är viktigt att spara. Vi fick en förbättring under denna period, men den var ju relativ, och vi var fortfarande långt från normallagren. Nu vet vi att det under oktober blev en mycket dramatisk försämring så att man också hamnade under beredskapslagernivån. Jagtror att det var mycket stötande för många att hastighetsbegränsningen upphävdes med motiveringen att den inte behövdes längre sett mot energiförsörjningssituationen. Budskapet till människorna var ju klart: ”Du behöver inte spara mer.” Det var så man läste det. ”Det är dags att slösa.” Det är uppenbart att det har fått en sådan effekt. Därför menar vi att om man lägger ihop vad som hänt och ser till den ytterst allvarliga försörjningssituationen är det viktigt att vidta alla åtgärder som över huvud taget är möjliga för att få människor att i sin personliga livsföring begränsa energiförbrukningen. Vi ser hastighetsbegränsningen inte bara som en teknisk metod att spara energi utan också som ett medel med en viktig psykologisk effekt. : Jag har, Ulf Adelsohn, med avsikt använt uttrycket nya hastighetsbegränsningar, för det är ju inte tvärsäkert att man måste göra dem på exakt samma sätt. Man kanske kan ha kvar 110 km/tim på v vidta hastighetsbegränsningar på andra sträckor som redan i dag har lägre issa sträckor, man kan behöva hastighetsgräns och på det viset uppnå väl så goda resultat. Naturligtvis behövs också andra åtgärder, och jag ställer ett par kompletterande frågor: Vad betyder ordet regleringsåtgärder här? Kan Ulf Adelsohn ge exempel på vad det är man har tänkt sig? Och vidare: Finns det nu en bättre beredskap när det gäller ett eventuellt ransoneringssystem än vad som har redovisats hittills för oss i energihushållningsdelegationen? Där har det framgått att man inte har något bättre att sätta in än det system som vi använde vid den förra oljekrisen, och det vore i så fall ödesdigert. Ett sådant kvotsystem skulle fungera mycket sämre i dag än vad det gjorde då, eftersom det till sin utformning är sådant att det direkt uppmuntrar folk till att slösa med energi. Jag vill alltså veta: Finns det en beredskap för att sätta in ett bättre ransoneringssystem den dag vi kan behöva det?

Herr talman! Birgitta Dahl har rätt i att hastighetsbegränsningen iakttogs väldigt bra i början, men ju längre tiden fortgick, desto mindre respekterade människor den. I alla sådana här sammanhang är det mycket viktigt att det finns en fast förankring i folkmedvetandet. När den dåvarande regeringen ansåg att försörjningsläget inte var så bekymmersamt, vilket också framgick i press osv., hävde den hastighetsbegränsningen. Med Birgitta Dahls resonemang skulle det ha varit en uppmaning till folk att inte spara längre. Det innebär att har man en gång infört en hastighetsbegränsning, så måste den ligga för evigt, för annars skulle det vara en direkt uppmaning till folk att börja slösa med energi. Jag tycker att det är att ta i. Härtill kommer att på vintern är det faktiskt inte lika angeläget med en hastighetsbegränsning, eftersom människor normalt åker mycket långsammare när det är mörkt och halt. Även detta låg väl bakom folkpartiregeringens beslut; jag kan inte i detalj göra mig till tolk för den, men jag förmodar att så var fallet. Det är riktigt, Birgitta Dahl, att vi har en planering för en ransonering. Det är klart att man har lärt av misstagen, och en hel del skall väl bli bättre, men vi skall inte inbilla oss att ett sådant kolossalt krångligt system kan bli helt friktionsfritt. Vi planerar alltså för en regelrätt ransonering, som sköts i huvudsak av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Dessutom får transportrådet i uppdrag att planera för hastighetsbegränsning, helgdagsförbud, varannandagskörning och alla möjliga sådana saker. Framför allt har vi i det internationella arbetet, vid ministermötet i Paris i november, begärt in uppgifter om hur det har fungerat i andra länder som har vidtagit motsvarande åtgärder — Amerika har gjort det, England har gjort det osv. — för att få en provkarta på effekterna.

Herr talman! Jag delar absolut inte uppfattningen att försörjningsläget i oktober eller slutet av september var sådant att det motiverade lättnader. Energisparkommittén framhöll detta för regeringen i ett officiellt yttrande. Jag försökte också själv ta upp frågan i energihushållningsdelegationen, men fick av formella skäl inte göra det, eftersom vi bara sysslar med energihushållning i byggnader. Det var alltså, menar jag, en allvarlig missbedömning att avskaffa hastighetsbegränsningen. Jag tror att denna missbedömning, som präglade regeringens uppträdande, medverkade till att — som Ulf Adelsohn alldeles riktigt påpekar — efterlevnaden av hastighetsbegränsningen minskade. Det är verkligen förvånande när det sägs i svaret att exporten under den aktuella perioden har tillåtits vara så stor. Möjligen finns det någon sorts högre visdom som jag inte känner till på det här området. Men för en vanlig människa verkar det väldigt konstigt. Sedan skulle jag till slut, när det gäller frågan om beredskap, vilja ta upp en sak som verkligen oroat mig mot bakgrunden av den fråga vi diskuterade före denna, nämligen: Har vi ett kollektivtrafiksystem som kommer att fungera om vi tvingas gå in med hårdhänta restriktioner och försöka klara arbetsresorna med kollektivtrafik? SJ:s vagnpark räcker inte. Det finns bara lokaltrafiksystem i fyra län plus Stockholmsregionen, och vår vagnpark räcker inte trots att vi har rekvirerat postbussar från Norrland för att klara situationen. Vidare är det minst ett års leveranstid på nya bussar. Hur i Herrans namn skall man då, Ulf Adelsohn, om det händer något dramatiskt, lyckas gå över till att klara ens arbetsresorna med kollektivtrafik i hela landet?
Herr talman! Jag delar också Birgitta Dahls uppfattning att det måste föreligga en högre visdom när det gäller export av så mycket bensin som det varit fråga om. De förklaringar jag har fått — det är inte några detaljförklaringar — är bl.a. det som står i svaret, nämligen att man övergick till annan blyhalt och exporterar olika sorter som f. n. inte behövs. Men jag delar också uppfattningen att det fordras en betydligt mer klargörande analys av exporten. Det vill jag ha innan jag accepterar det resonemanget, och jag skall begära att få det. Sedan är det nog riktigt att kollektivtrafiken inte överallt i landet är förberedd för att ta emot våldsamma resandeströmmar. Men jag kan nämna en intressant siffra. I Stockholmsregionen, och även i Göteborg och Malmö, sker inpendling delvis med bil, tyvärr. I varje bil sitter i genomsnitt 1,2 personer. Vi kan räkna med att det finns i princip tre lediga platser i varenda bil som går in. Det finns alltså en oerhört stor ledig kapacitet av transporter tillingen som helst extra kostnad. Man skulle tvärtom i princip kunna minska antalet bilresor till dessa tätorter till en fjärdedel utan att få någon som helst ökning av bensinåtgången. Där finns alltså en mycket stor ledig kapacitet, som tyvärr inte är tillräckligt uppmärksammad.
Herr talman! För det första tycker jag inte att Ulf Adelsohn skall nöja sig med att begära en förklaring när det gäller exporten, utan jag tycker att han skall ta ett allvarligt samtal med dels sin partikollega som är handelsminister, dels — det tror jag är nödvändigt — med hela regeringen. Om inte någon ytterligt speciell omständighet kommer fram som man kan acceptera tror jag faktiskt att det här krävs en annan politik när det gäller exporten. För det andra tror jag att det är nödvändigt med aktiva åtgärder för att klara kollektivtrafiken. Det finns faktiskt många människor i vårt land som inte bor i storstadsregionerna, och för dem är det inte alldeles självklart att man kan samordna resorna. Givetvis är det så att redan möjligheterna att för en normalsituation bygga ut kollektivtrafiken på det sätt som vi skulle önska begränsas mycket av att det inte finns kapacitet att få fram en vagnpark. Därför måste vi naturligtvis vidta aktiva åtgärder för att klara en krissituation. Jag vill alltså ha ett svar: Tänker Ulf Adelsohn göra någonting åt den här saken?

Herr talman! Jag har för vana att inte kalla till krissamtal innan jag har fått en förklaring. Här har Birgitta Dahl och jag olika principer, och man kan vara bra människor fastän man har olika linjer. I övrigt har jag, när det gäller storstadsregionerna, redan börjat med att ta ett grepp beträffande Stockholm och träffa alla tänkbara kontrahenter. Nu läser förmodligen inte Birgitta Dahl Svenska Dagbladet utan bara Dagens Nyheter, och Dagens Nyheter har inte intresserat sig alls för detta — trots att man annars är så kolossalt intresserad av kollektivtrafik. Men jag skall tillse att vi från departementet översänder klipp ur Svenska Dagbladet, så kan Birgitta Dahl följa debatten i den delen — den kan man inte följa i DN. Detta gäller storstadsregionerna. Sedan vill jag bara tala om en sak för Birgitta Dahl, och det är viktigt. I de delar av landet där det inte går att åstadkomma samordning i tillräcklig utsträckning skall vi inte ha kollektivtrafik. Det är fullkomligt vanvettigt att köra ut dyra stora tunga bussar i de delarna av landet. Där om någonstans är det för all planering viktigt att man samordnar körning av privata bilar, som drar mindre bensin än bussarna. Det är verkligen angeläget.
Herr talman! Jag läser faktiskt också Svenska Dagbladet. Jag tycker det är viktigt med en allsidig information, och det är en utmärkt tidning. Men ibland kan faktiskt saker som står både där och i Dagens Nyheter und vakande öga, och jag beklagar om så var fallet. Men det gör ingen ä dring i sak. Det är klart att det är bra att Ulf Adelsohn har försökt göra något åt Stockholmsregionen. Men det hela är inte så enkelt som att man kan klara glesbygdsregionerna enbart genom samåkning. De resultat som vi har uppnått i Uppsala med kollektivtrafik har gällt utpräglade glesbygdsområden. Sådana har vi i vårt län. Och det är ett resultat som har varit mycket gott för de enskilda människorna och för samhället. Därför kan man inte vifta bort kravet på gärder för att få fram en tillräcklig produktion för att vi skall kunna få den vagnpark som behövs för att klara kollektivtrafiken på det sätt som Ulf Adelsohn nu sade. Jag förnyar min fråga.
Herr talman! Jag tar det som helt självklart att Birgitta Dahl är beredd att bistå statens järnvägar i dess äskanden om att få ytterligare medel för anskaffande av vagnpark, utöver 100 motorvagnar och 150 personvagnar. Det är, såvitt jag förstår, carte blanche för mig; jag kan räkna med Birgitta Dahls stöd i den delen.
Herr talman! Vi har inte sett slutresultatet av vare sig regeringens eller vår egen budgetbehandling för nästa år. Jag vill bara påpeka att vi i våras väckte en partimotion, där vi krävde ökade investeringsresurser för kollektivtrafiken, och att den dåvarande regeringen faktiskt fick bakläxa på den punkten.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag ämnar framlägga förslag om en ändring av nuvarande förhållande då det gäller bemanning av de svenska isbrytarna och även sjömätningsfartygen. Sjöfartsverket har på regeringens uppdrag i samråd med chefen för marinen undersökt förutsättningarna för en övergång — helt eller delvis — till civil bemanning på sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg. Uppdraget har slutförts. Sjöfartsverket beräknar merkostnaderna vid övergång till civil bemanning enbart för isbrytningens del vid ett avlösningssystem med dubbla besättningar till ca 45 milj.kr. per år utan att några effektivitetsvinster uppnås. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag har bara redogjort för sjöfartsverkets uppfattning. Jag är i dag inte beredd att föreslå en övergång till civil bemanning. Min avsikt är att ta slutlig ställning till frågan om bemanningen på isbrytare och sjömätningsfartyg i den sjöfartspolitiska propositionen våren 1980.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. I trafikutskottets betänkande 1978/79:20 redovisas den utredning som har gjorts i ärendet. I den föreslås ingen förändring i nuvarande system. Remissinstanserna visade däremot en splittrad bild. Det framfördes dock som synnerligen angeläget att frågan avgörs för att man skall undanröja den ovisshet som nu råder. Riksdagen underströk också detta i sitt beslut i våras samtidigt som man konstaterade att frågan behövde beredas ytterligare och förutsatte att bemanningsfrågorna skulle komma att behandlas vid nästa riksmöte, dvs. det som nu pågår. Jag konstaterar av svaret att kommunikationsministern tvekar. Svaret tyder på att i det här ärendet inga förslag kommer att framläggas eller åtgärder vidtas i den riktning som jag anser är den lämpligaste, dvs. att övergå till civilbemanning. Det är många nu som länge har väntat på statsmakternas ställningstagande. Den här frågan brådskar. Det är med oro som svenskt sjöfolk och många andra åser hur frågan förhalas. Det gäller ju inte bara ett principiellt ställningstagande till olika bemanningsformer utan i ännu högre grad frågan om en isbrytarassistans i våra norrländska hamnar — våra hamnar, som för effektiv sjöfart under vinterhalvåret är helt beroende av en fungerande isbrytarservice. Vi är mycket positivt inställda till isbrytarverksamheten. Vi vet att den rätt utförd bidrar till en förlängning av skeppningss äsongen och därmed är sysselsättningsskapande för vår landsända. Dessutom är isbrytarassistansen mycket viktig för möjligheten att upprätthålla passagerarfärjorna mellan Finland och Sverige. Detta har Nordiska rådets trafikutskott påpekat så sent som i höstas. Förra vintern var det stora förseningar, och färjetrafiken fick brytas någon tid på grund av det svåra isläget. De finländska isbrytarna liksom övriga nationer är civilt bemannade. En likartad organisation skulle underlätta samarbetet. Nuvarande organisation innebär en begränsad möjlighet att få insyn, att kontrollera och påverka den praktiska isbrytarverksamheten. Både från lotsars och hamnföreträdares sida riktas allt kraftigare kritik mot nuvarande organisation. Genom den dubbla lojaliteten att dels tjäna som utbildningsinstans för marinen, dels serva den civila sjöfarten kommer man i konflikt med de breda samhällsintressena, som kräver en snabb och effektiv isbrytarassistans. Detta är ju ett civilt arbete. Anser kommunikationsministern att det är riktigt att till ett civilt arbete rekrytera endast personal med militära meriter? Anser kommunikationsministern det vara försvarbart att en flotta, som representerar ett värde av ca 1 miljard kronor, ligger outnyttjad under sju månader per år?

Herr talman! Besättningen på de här isbrytarna är till en tredjedel befäl och två tredjedelar värnpliktiga. Befälet är både stamanställda och reservare, och det är befäl som har mycket hög standard och kompetens, som väl svarar för mycket högt ställda krav inom olika civila verksamhetsgrenar. De värnpliktiga har en hög standard, som de får genom gedigen utbildning både ombord och före expeditionerna. Det här är till gagn både för försvaret och samhället i övrigt. Jag ser inte någon anledning att klaga på det sätt på vilket det här arbetet sköts. Samarbetet med andra nationer, främst Finland, som vi har mest samarbete med, fungerar vad jag förstår helt gnisselfritt och utmärkt, oberoende av att bemanningen sker på olika sätt. Sedan kostar det också mycket pengar att ändra bemanningssättet, och pengar har vi inget överflöd av. 45 miljoner, som nämns i svaret, är en minimisiffra. — Eftersom jag ser Birgitta Dahl i kammaren skulle jag vilja are satsa dem på investeringar säga: Hade jag de 45 miljonerna skulle jag si exempelvis inom statens järnvägar, räntabla investeringar i olika typer av fordon för ökat kollektivt resande, än på det här området. Jag nämner bara det som ett tänkbart prioriteringssätt. I övrigt är jag inte på det klara med hur man skulle utnyttja dessa fartyg sommartid. Vi har ju den väderlekstypen att isbrytning behövs huvudsakligen under vintern. Men jag är öppen för diskussion, om, Ulla Orring har något förslag till hur man kan rationellt utnyttja de här fartygen även under övriga delar av året.
Herr talman! Sjöfartsverkets rapport var en partsinlaga, och den övertygar inte i sin argumentering för att bibehålla nuvarande system. Jag avser inte minst de argument som framförts för att systemet skulle bibehållas av ekonomiska skäl. Dels säger man i rapporten att utredningen inte kunnat gå in så djupt i samhällsekonomiska frågor, bl.a. när det gäller framtida sysselsättningsläge för handelsflottan och merkostnad för samhället. Dels säger man att av ekonomiska skäl kan nuvarande system bibehållas. Jag tycker att sjöfartsverkets yttrande är något rörigt. Ytterligare ett viktigt skäl för övergång till civil bemanning är det alltmer prekära sysselsättningsläget för svenskt sjöfolk. En civil bemanning av isbrytarna och sjömätningsfartygen skulle innebära att allt fler skulle få jobb, och det skulle betyda mycket för svenskt sjöfolk. När det gäller bemanningen vill jag påpeka att nuvarande system innehåller väldigt många reserver och vakanser. Jag tror att en civil bemanning skulle lösa frågan om personalkontinuitet på ett mycket bättre sätt.

Herr talman! Jan Fransson har frågat mig om jag är beredd att verka för en förnyelse av rullande materiel och en upprustning av banstandarden på järnvägslinjen Gårdsjö-Håkantorp samt för en ökad spårkapacitet vid bangården i Mariestad. SJ har som bekant beställt 100 nya dieselmotorvagnar. Linjen Gårdsjö-Håkantorp hör till de linjer som kommer att tilldelas nya motorvagnar. De modernare och större motorvagnarna kommer att sättas in på linjen vid Nr 54 en tidpunkt som blir beroende av den takt med vilken de levereras. Måndagen den Banan har en standard som överens: ämmer med de krav vi ställer på det 17 december 1979 s.k. riksnätet, dvs. 20 tons axellast och största tillåten hastighet 90 km tim. för godståg. Den nuvarande banstandarden får därmed anses tillfredsställande och utgör inget hinder för betydligt ökade trafikmängder. Om persontrafiken på järnvägslinjen Gårdsjö-Håkan Frågan om att öka spårkapaciteten vid bangården i Mariestad har alldeles i torp dagarna aktualiserats av Mariestads kommun hos SJ:s distriktschef i Göteborg. Kommunen och distriktsledningen har därför enligt vad jag inhämtat satt ut ett sammanträde i mitten av januari. Jag tycker vi skall låta parterna diskutera den här frågan på det lokala planet. I sammanhanget vill jag emellertid säga att en eventuell ökad godstrafik inte nödvändigtvis behöver medföra investering i ytterligare spår. Det är i så fall bättre att öka antalet godståg. Denna lösning är att föredra eftersom den inte binder investeringsmedel i större utsträckning. Linjekapaciteten på sträckan Gårdsjö-Mariestad är f. n. god och ger möjligheter att vid nytrafik öka antalet godståg.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret som delvis lämnar vissa positiva besked. Trafiken på dessa banor skulle tills vidare bibehållas på nuvarande nivå. Av stor betydelse för dessa banors framtid blir resandeutvecklingen dåvarande departementschefen och framhöll vidare att det kan finnas sl pröva olika åtgärder i syfte att öka resebenägenheten på sådana banor. Jag kan upplysa kommunikationsministern om att på banan Gårdsjö-Håkantorp har vi verkligen inte sett något av sådana åtgärder. Statsrådet håller nog med mig om att det ena hänger ihop med det andra. Den viktigaste åtgärden för att stärka persontrafiken på linjen Gårdsjö-Håkantorp vore att snarast byta ut vagnarna och återuppta de förbindelser som tidigare dragits in. Jag hälsar statsrådets besked om nya vagnar med tillfredsställelse. Nu har antalet resande ändå ökat, trots skakiga vagnar och successivt försämrad banstandard, men det torde hänga ihop med att folk på grund av bl.a. lågpriset nu åker mer tåg. Kan statsrådet ställa ut några mer preciserade löften om när man kan vänta sig att nuvarande rullande materiel kan bytas ut? Så till svaret på min andra fråga som gäller bangårdens kapacitet i 49 Mariestad. Mariestads näringsliv domineras av två stora företag, Katrinefors pappersbruk med ca 1 000 anställda och Electrolux kylskåpsfabrik med ca 1400 anställda. Kommunens utveckling är alltså starkt beroende av dessa båda företags framtida planer. Bristande kapacitet på järnvägen får inte bli en flaskhals för en fortsatt positiv utveckling på Katrinefors och Electrolux. I genomsnitt utlastas ca 70 vagnar/dag, vilket gör att Mariestad är länets största utlastningsstation. Bangårdens kapacitet är nu fullt utnyttjad. Fler spår eller fler tåg är väl egalt. Under alla förhållanden behövs fler tåg. Man klarar i varje fall inte nu en fortsatt ökning av godsmängden från Katrinefors och en förväntad ökning av godstrafiken genom tillkomsten av Electrolux nya centrallager. Från detta lager beräknar man frakta gods i storleksordningen 30 järnvägsvagnar och 125 landsvägsfordon per dygn. Delar statsrådet min uppfattning att det är SJ som har ansvaret för att det ges möjligheter att frakta dessa ökade godsmängder på järnväg? Det måste ju vara det samhällsekonomiskt riktiga.
Herr talman! Jag kan svara ganska kort. På den första frågan: Det blir vid transportrådets tillkomst som man skall ge dessa direktiv. Jag delar uppfattningen att det vore olyckligt om man på grund av brist på kapacitet hos järnvägen inte kunde få en utökning av verksamheten. Jag vet att det är en inställning som genomsyrar hela järnvägsledningen, och jag är övertygad om att frågan kommer att få en positiv lösning. När det gäller frågan om den nya motorvagnen är det tyvärr så att det har varit strejk på Fiatverken i Turin. Därför har beställningen blivit något försenad, annars skulle vagnarna ha kommit om något år. För dagen kan jag inte säga när de kommer. Det kan tyvärr bli en försening om inte italienarna hinner arbeta ikapp.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för detta förtydligande. Mitt exempel med bangårdens bristande kapacitet i Mariestad visar också på det starka behovet av att kommuner, företag och länsstyrelser får del av SJ:s långsiktiga planer. Man frågar sig om det finns någon planeringsfunktion hos SJ. Kommer det att bli bättre på denna punkt? Det är helt nödvändigt. En annan sak är samordningen mellan olika statliga organ. Electrolux har alltså fått åtskilliga miljoner kronor av staten för att bygga det lager som jag förut talade om. Det hade väl varit rimligt att man samordnat stödet med SJ:s resurser att möta de ökade behoven av godstransporter på järnväg.

Herr talman! Mot bakgrund av planerna att bygga om och bygga nytt på vissa sträckor av riksväg 12 på delen Malmö-Sjöbo har andre vice talmannen Thorsten Larsson ställt följande frågor till mig: Är det inte angeläget att utbygga kollektivtrafiken? Det är enligt min mening angeläget att bygga ut kollektivtrafiken. Därmed är det inte självklart att den skall gå på järnväg. Kommuner och trafikhuvudmän bör ha ett avgörande inflytande över fördelningen av trafiken på olika trafikmedel. Rent principiellt ankommer det på länsstyrelsen och de regionala trafikhuvudmännen att i samband med den regionala trafikplaneringen överväga vilka trafiklösningar som från övergripande samhällsekonomiska utgångspunkter är att föredra. Resultatet från den regionala trafikplaneringen ingår sedan i underlaget för statsmakternas samordnade planering av trafiksektorn och därmed förbunden budgetprövning. Ytterligare underlag tas fram genom den sektorsvisa planering som bl.a. SJ och vägverket fullgör. Vad speciellt gäller de här berörda trafiklederna vill jag anföra följande. Riksväg 12 är den stora förbindelseleden mellan östra och västra Skåne. I sin nuvarande sträckning går den rakt igenom samhällena Staffanstorp, Dalby, Veberöd och Sjöbo m.fl. Av både trafiksäkerhetsoch miljöskäl är det angeläget att avlasta dessa orter genomfartstrafik. Planerna för riksväg 12 har av vägverket tagits fram i samråd med länsstyrelsen, Sydvästra Skånes kommunalförbund och berörda kommuner. Det är tydligen så att tunga skäl talar för en upprustning av väg 12. Den blir givetvis också en bra led för kollektivtrafik. En upprustning av bandelen Malmö-Sjöbo skulle kosta omkring 50 milj.kr. Därtill kommer kostnader för motorvagnar. Kommunalförbundet har nyligen slutit avtal om lokaltågstrafiken inom sitt område som omfattar ca sju åttondelar av banlängden. Frågan om återupptagande av persontrafiken på järnvägslinjen har i det sammanhanget inte aktualiserats.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsminister Adelsohn för svaret, som i fråga om utbyggnad av kollektivtrafiken rent principiellt är positivt. Inför dagens och morgondagens kritiska prisoch försörjningsläge hade det väl närmast varit en sensation om inte så varit fallet. Min huvudfråga var dock, herr statsråd, vilka möjligheter som finns att återuppta persontrafiken på den befintliga järnvägslinjen Malmö-Sjöbo. 51 Därvid hänvisar statsrådet till kostnadsaspekten och ställer den i relation till en utbyggnad av väg 12. Jag tror att vi behöver båda dessa leder. Frågan är väl endast huruvida och i vilken grad utbyggnad skall ske av väg 12. Skall den bli av motorvägstyp eller av riksvägstyp? När så stor tyngdpunkt läggs på vägen i detta svar, förmodar jag av svarets inriktning att det har influerats av vissa personer på det lokala planet. Låt mig emellertid uppehålla mig vid min huvudfråga. Egentligen är jag inte förvånad över att kostnadsuppgiften 50 milj.kr. framförs såsom ett avskräckande alternativ. SJ har under en lång följd av år avskräckts från det mesta. Svenska folket har dock på senaste tiden kunnat glädjas över att positivare synpunkter numera kommer från SJ. Visst kan 50 miljoner låta mycket, men märk dock, herr statsråd, att för den summan upprustas en befintlig järnvägssträcka på 4-5 mil. Vi måste nämligen ta i beaktande att en rätt stor restaurering ändock måste ske oberoende av om banan används för persontrafik eller ej, dels därför att det mesta av sträckningen skall ligga kvar och användas för militära ändamål, dels därför att en del större industrier längs banan är beroende av denna standard för sin godstrafik. Det finns t.ex. stickspår till denna bana från industrier. Beaktar man detta och de 50 miljonerna — då särskilt satta i relation till vad den planerade nya väg 12, vilken som bekant ju löper parallellt med järnvägen, skall kosta, om vi nu skall diskutera den — kostar vägbygget för bara 1,5 mil nästan 60 milj.kr. Den verkliga vinsten av en kollektivtrafik med ett tillräckligt antal turer ligger i att människorna på ett bekvämt sätt via järnvägsinfarten till Malmö centrum, Malmö C, kommer smidigt in och ut från centrum. Därvid får som för dem vederbörande en bekväm tillgång till stadens lokala trafiknä till och från arbetsplatser och resmål — då givetvis även till sådana på SJ:s andra linjer. Persontrafiken med bilar och bussar skapar nu stora problem för inoch utslussningen i Malmö. Större trafikkaruseller skall byggas för att lätta upp det hela. Vi hoppas att det hjälper, men jag tycker att statsrådet skall beakta just dessa synpunkter på kollektivtrafiken. Håll denna situation i minnet när jag nu anför ett par siffror gällande lokaltrafiken Malmö-Lund. Jag gör det, eftersom jag har tagit upp detta också i min interpellation. Enligt tidningsuppgifter just i dagarna befordrades 1977 på denna sträcka 970 resande per vecka. SJ ansåg då — märk detta — att trafiken borde upphöra. Den var antagligen inte ekonomiskt lönande. Sydvästra Skånes kommunalförbund, som även statsrådet åberopade i svaret, ingrep och tog ett ekonomiskt ansvar här. I nådens år 1979 lär resandefrekvensen vara 3 980 per vecka. Är den uppgiften riktig, är det en ökning på nära 300 Jo. En del menar att den beror på trafikkorten. Javisst, men det visar att människor i denna situation accepterar kollektivtrafik mer än tidigare. Betänk, herr statsråd, vad det betyder inte bara för energisparandet utan även för utnyttjandet av befintliga trafikleder, när dessa 3 000 fler resande i veckan skall färdas mellan dessa städer. Enligt uppgift från SSK är nu fem stycken nya tåg kontrakterade för denna sträcka. Man klarar annars inte trafiken såsom den har ökat. Betänk samtidigt att den tidigare av SJ Nr 54 planerade nedskrotningen var avsedd att börja 1980. Visst kan jag vara efterklok. Det är ju det lättaste. Men en sak kan vi vara överens om: oljan och bensinen blir inte billigare. Det måste vara fel att sitta en eller två i en bil, när det går att ordna billigare kollektiva färdmedel. Jag hörde just att statsrådet i ett av sina tidigare svar hade synpunkten att man åtminstone borde vara fyra i bilarna. Det är lätt att säga, men kanske inte så lätt att åstadkomma. Det är uppenbarligen lättare att få kollektivresande med kollektivfärdmedel. Och jag kan nämna att kollektivresandet i hela SSK-området under 1979 har ökat med 44 96. Med detta exempel för ögonen vore det helt fel att inte nu planera för återupprättande av personbefordran på järnvägslinjen Malmö-Staffanstorp, Dalby, Veberöd och Sjöbo. Denna linje gick förr genom en bygd med endast några tusen invånare. Nu har invånarantalet vuxit till flera tusen inom vart och ett av dessa samhällen. Vi menar att det nu finns ett bra trafikunderlag, som borde innebära att vi kan återupprätta en snabb och bekväm förbindelse med olika hållplatser etc. i likhet med vad jag har nämnt i min interpellation. Det vore i takt med tiden och skulle ge god service till bygderna och deras invånare. Det är klart att statsrådet kan hänvisa till kommunala initiativ — och jag tycker att de är bra — men med tanke på vad svaret innehåller vore det tacknämligt om departementet och dess chef också visade sig aktivt intresserade för bygdernas trafikproblem. Jag tror att medborgarna skulle uppskatta detta. Får jag också fråga: Är det inte principiellt riktigt att avlasta hårt pressade biltrafikleder genom utnyttjande av befintliga järnvägslinjer?

Herr talman! I sin interpellation till kommunikationsministern tar Thorsten Larsson upp en rad intressanta frågor. Bl.a. pekas på de besparingseffekter som från energisynpunkt kan vinnas på en ökad övergång till kollektivtrafik. Inom Sydvästra Skånes kommunalförbund, SSK, har ett betydande arbete lagts ner på att öka just den kollektiva trafiken. Detta har främst skett genom införandet av det s.k. 125-kortet och genom bättre anpassningar i tidtabellerna. Genom denna satsning har kollektivtrafiken inom SSK området också ökat mycket kraftigt när det gäller både buss och tåg. 1978 var denna ökning, som Thorsten Larsson mycket riktigt sade, 44 96. Jag kan tillägga att den hittills i år uppgår till drygt 30 26. SSK anser givetvis detta vara i allra högsta grad önskvärt och att detta är någonting som skall fortsätta — och inget tyder i dag på motsatsen. Men samtidigt tror jag att vi måste ställa oss skeptiska till en ökning som skulle gå ännu fortare, vilket skulle bli fallet omt.ex. järnvägssträckan genom de här berörda orterna öppnades också för persontrafik. Ett argument som mycket ofta glöms bort i denna debatt är att bussarna är betydligt smidigare än vad tågen är. Bussarna kan med andra ord på ett helt annat sätt än järnvägslinjerna anpassas efter hand som orterna ändrar karaktär och utseende. Detta är ett fenomen som i mycket stor utsträckning har drabbat just de orter som berörs i denna interpellation. Järnvägen låg en gång i tiden centralt, men genom de kraftiga utbyggnader som har skett under de senaste decennierna har den hamnat på ett betydligt större avstånd från merparten av befolkningen. De flesta undersökningar som har gjorts tyder på att tågen har en betydligt större attraktionskraft än bussarna. Men i detta fall tror jag att konsekvensen kan komma att bli precis tvärtom, dvs. att åtskilliga av dem som under de senaste åren gått över till att åka kollektivt ändå, trots de stora nackdelar som bilen för med sig, kommer att finna att bilen innebär en ökad komfort. I så fall har hela avsikten med projektet misslyckats. Vi måste givetvis också, som interpellanten framhåller, ta hänsyn till de eventuella energivinster som kan göras. Med det utseende som den berörda banan har skulle dessa, såvitt jag kan bedöma, bli mycket små, om det ens skulle bli några vinster över huvud taget. Anledningen till detta är att banan inte är elektrifierad. Att köra med dieseldrivna tåg ger inte de energivinster som eftersträvas. Att investera i elektrifiering kommer att kosta stora pengar, vilket kommunikationsministern också mycket riktigt framhållit i sitt svar. Den nuvarande sträckan har en högsta tillåtna hastighet av 70 km/tim. Eftersom detta är oacceptabelt om banan skall utnyttjas för personbefordran, måste en kostsam upprustning ske även för att göra persontrafik möjlig. Herr talman! Med en viss anspelning på vad kommunikationsministern har sagt i ett annat sammanhang skulle man kunna uttrycka sig så här: Om det vore våra egna pengar, skulle vi då verkligen använda 50 milj.kr. till att rusta upp en järnvägssträcka, när det redan finns en fungerande kollektivtrafik i området? Jag tror det personligen inte. Låt mig avsluta mitt anförande med att ställa några frågor till kommunikationsministern. 1. Vi vet i det här fallet — och förmodligen väldigt många andra fall också — att det är betydligt billigare att driva en buss än att driva ett tåg. Men vi vet också att de flesta människor ändå föredrar att åka tåg. Vilken avvägning gör kommunikationsministern mellan lönsamheten med en buss och attraktionskraften och komforten hos ett tåg? 2. Tror kommunikationsministern att ett länsövergripande — dvs. i det här fallet ett för hela Skåne gemensamt — rabattkort på ett avgörande sätt skulle komma att gynna kollektivtrafiken? 3. Vilken är tidsplanen för riksväg 12? I vilken ordning tänker man ta utbyggnaden?

Herr talman! Den sista frågan, i vilken ordning utbyggnaden av riksväg 12 skall göras, kan jag inte svara på exakt. Utbyggnaden skall ske under de närmaste åren, men i vilken del den skall påbörjas kan jag inte ge besked om på rak arm. Frågan huruvida ett för hela Skåne gemensamt rabattkort skulle påverka Nr 54 kollektivtrafiken positivt är också rätt svår att besvara. Det är inte så alldeles säkert att man vinner någonting på att ha ett rabattkort med samma kostnad för ett mycket mycket stort område, om det inte finns ett stort resande inom detta specifika område. Det här har man egentligen bara prövat i Stockholms län, där man ju har å ena sidan den utpräglade tätortstrafiken med exempelvis tunnelbanan och å andra sidan busstrafik långt ut i olika delar av länet, ända upp till Norrtälje, för samma kostnad. Huruvida detta har haft någon betydelse för resandefrekvensen exempelvis i Norrtälje kan jag inte svara på. Därför vill jag inte heller ge mig in på att spekulera i hur det skulle bli i Skåne. Men jag föreställer mig i varje fall att det knappast kan vara till någon nackdel för resandet om man har ett gemensamt rabattkort. Om det blir till fördel för dem som skall betala via skattsedeln är något svårare att bedöma. Avvägningen tåg-buss är en intressant fråga, och det ligger väldigt mycket känslor i den. Vi är nog allihop på något sätt uppfödda med en kärlek till tåg, till bangårdar, stationer och mycket annat. Jag tror att det är detta som gör att människor så oändligt mycket hellre vill åka tåg, och det är någonting man hela tiden måste väga in. Skulle vi, om det vore våra egna pengar, satsa 50 milj.kr. på den upprustning som det här är fråga om? Jag tycker att det ligger mycket i den frågan. Gör vi det därför att kostnaden tas över skattsedlarna, där vår egen insats visserligen finns med men är så pass anonym att den inte berör Oss? I det här speciella fallet säger interpellanten att jag inte skulle vara intresserad av dessa frågor. Jag tycker att det är litet fräckt, ärligt talat. Skulle jag inte vara intresserad, bara därför att jag råkar ha intagit samma ståndpunkt som den lokala trafikhuvudmannen och inte samma ståndpunkt som Thorsten Larsson? Jag anser att jag är lika intresserad som alla andra, och jag tycker att man kan ha olika åsikter och ändå båda vara intresserade. Så jag är litet besviken på vice talmannen som påstår att jag inte skulle vara intresserad, för det är jag. Jag har kontrollerat hur den lokala trafikhuvudmannen resonerar, och därifrån sägs ganska entydigt, vilket också har påpekats här i debatten, att järnvägsalternativet är intressant när man har ett stort resandeunderlag inom gångavstånd från järnvägsstationerna. I annat fall måste man ha en omfattande trafik med matarbuss till järnvägsstationerna, och det är inte ett bra system. Det är dessutom inte energivänligt. Som nyss påpekades är det heller inte energivänligt att köra med dieselvagnar, om man inte har flera vagnar, för det är på det sättet man vinner energi. När man diskuterar förutsättningarna för ett stort resandeunderlag inom gångavstånd till stationerna måste man ta hänsyn till de här orternas invånarantal. Staffanstorp har 11 000 invånare, Dalby 4 000, Veberöd 3 000 och Sjöbo 4 700. Enligt de uppgifter jag har fått — jag har visserligen varit i flera av dessa orter, men jag har inte tänkt på dem ur den här aspekten — har orterna inte en geografisk uppbyggnad som skulle passa för en järnvägstrafik. Om man vill skapa en smidig kollektivtrafik till och från Malmö är det i det här fallet mycket bättre med busstrafik. Jag kan alltså inte göra någon annan bedömning än den som gjorts av den lokala trafikhuvudmannen, nämligen att det här inte går att vinna något i energibesparing genom att övergå till tågtrafik. Ett sådant alternativ skulle dessutom innebära en stor investering, som man inte kan göra räntabel. Om man skulle diskutera ett alternativ med tågförbindelse kommer därtill att den lokala trafikhuvudmannen finner andra frågor intressantare än den vi nu diskuterar. Man bedömer t.ex. att en mer angelägen prioritering i det här området vore att förse sträckan Malmö-Ystad med fler stationer. En annan sträcka som man bedömer som mycket angelägen är den mellan Malmö och Lomma, som nu drivs på basis av ett interimsavtal med SJ, vilket eventuellt skall upphöra vid nyåret 1982. Från lokalt håll tycker man att den sträckan är mer intressant att diskutera än sträckan Malmö-Sjöbo. Slutligen har vi kontinentalbanan Malmö-Trelleborg, där den lokala persontrafiken är överflyttad till buss. Det finns kanske större skäl för lokalt initiativ för att få fram medel till sådant jag nu nämnt än för att återuppta persontrafiken Malmö-Sjöbo — det anser i varje fall den lokala trafikhuvudmannen.

Herr talman! Jag vill gärna tacka statsrådet för det intresse han nu gav uttryck åt. Jag fick ut mera av det än av det som står skrivet i svaret, vilket bara innebar ett konstaterande av de lokala synpunkter som förts fram. När man skall bedöma de här frågorna, måste man som jag ser det göra det utifrån det faktum att här finns en kapacitet i den befintliga järnvägen. Den måste upprätthållas och ha en viss standard, som med en mindre kostnad kan ökas. Både statsrådet och Per Stenmarck säger att järnvägen en gång gick centralt genom området, och det är naturligtvis helt riktigt. Men järnvägen går fortfarande centralt genom området. Egentligen gör den det i dag mer än tidigare, för tätorterna är ju uppbyggda kring denna järnvägslinje. Man behöver alltså inte, som statsrådet anförde, räkna med någon större matartrafik. Det handlar om att anordna ett par hållplatser vid varje tätort för att man skall få en bra närtrafik. Jag kan inte se annat än att man genom en parkeringsplats intill järnvägen för bilar och cyklar skulle kunna få en mycket bra anslutning till järnvägshållplatserna. Jag skulle tro att också kommunalmännen i de olika berörda orterna skulle kunna komma fram till samma ståndpunkt. När det sedan gäller frågan om motortåg och möjligheterna att spara energi, så finns det kanske i dag inte några sådana möjligheter. Men jag skulle vilja uttrycka det så att allt kollektivt resande, vare sig det sker med buss eller med motortåg, innebär en besparing i förhållande till det enskilda resandet med bil som vi nu har. Det riktiga är som jag ser det att så småningom inrikta sig på en elektrifiering av den här banan. Att det är en riktig investering borde man inte hålla för otroligt. Nr 54 I fråga om utbyggnaden av riksväg 12 kan man naturligtvis sedan fråga sig vilken typ av utbyggnad som skall ske. Skall det bli en utbyggnad för motorväg eller för riksväg? 17 december 1979 Statsrådet sade att han inte var beredd att svara på när denna utbyggnad Om utbyggnad av kollektivtrafiken i Malmöområdet var planerad, men jag kan kanske få upplysa om att jag från lokala vägmyndigheterna fått reda på att den är planerad att ske 1983. Här har man kommit ganska långt, och därför har jag inte i min interpellation tagit avstånd från detta. Men jag vill ännu en gång erinra om vad jag här sade, att järnvägen är ett smidigt kommunikationsmedel för dem som skall resa in till sina jobb eller uträtta sina ärenden i Malmö. De kan komma in till Centralstationen och därifrån kan de utnyttja det trafiknät som finns i Malmö stad. Jag tror att man skall se dessa frågor upptagna i en helhetslösning, ty det är nog bra mycket bättre än att tro att man kan komma upp i tillräcklig kommunikationskapacitet bara genom att låta bussarna trafikera riksväg 12. När riksväg 12 blir utbyggd kommer denna ju inte att tangera tätorterna. Det är klart att det blir bussarna som får svänga in till tätorterna. Naturligtvis går det också att låta dem göra det, men det blir i varje fall inte bättre. I det här sammanhanget kan man utnyttja en hållplats för järnvägen. Om statsrådet och departementet tittar på detta, skall ni nog finna att det kan vara lönt att investera i en järnväg som denna. Jag noterar med tacksamhet de synpunkter statsrådet hade på de andra järnvägslinjerna. Vi har haft frågor om dessa järnvägslinjer uppe till debatt i riksdagen, och därför är jag helt övertygad om att en positiv synpunkt även på dessa skulle vara till nytta för kommunikationerna i framtiden.
Herr talman! Jag ber att först få tacka statsrådet för det svar jag fick på mina frågor. Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att besvara dem så här snabbt, men jag tror att vi är mycket känslomässigt engagerade när det gäller just järnvägarna, vilket statsrådet även sade. Jag kommer själv ifrån en bygd icke så långt från Thorsten Larssons och där man för ett antal år sedan också lade ner järnvägen. Min erfarenhet är att man i stor utsträckning beklagar åtgärden först men att man så småningom kommer underfund med att det förmodligen var en riktig åtgärd som vidtogs. Med nuvarande trafiksystem kan man köra omkring längs de olika villaoch bostadsområdena på ett helt annat sätt. Resandefrekvensen har också på detta sätt ökat tämligen kraftigt. När det gäller riksväg 12 skulle jag vilja rikta en uppmaning till statsrådet att snabbt ta itu med denna, ty det är verkligen en fråga som är viktig för de människor som bor längs denna väg. På sina håll är vägen tämligen dålig. Den går i alltför stor utsträckning rätt igenom de olika orterna, vilket inte kan anses som särskilt lämpligt med hänsyn till den trafik som finns längs denna väg i dag.

Herr talman! Tack vare förtjänstfullt bistånd från departementets tjänsteman kan jag nu ge riksdagsman Stenmarck ett detaljerat svar i fråga om utbyggnaden av riksväg 12. Det finns en fyraårsplan som gäller till 1988 och som är upprättad den 12 maj 1978 och fastställd så sent som i december 1978, dvs. för ett år sedan. Förbifarten vid Sjöbo skall utföras 1979-1980. I vad gäller sträckan Bernstorp-Staffanstorp, som kostat 36 milj.kr., kan sägas att den skall göras åren 1982-1983. För denna tid finns detaljerade medel angivna. Resten skall utföras under åren 1982-1985. Förbifarten vid Dalby görs 1984-1985 och förbifarten vid Veberöd 1985-1986. Sträckan Veberöd-Sjöbo utförs 1987-1988. Det är aldrig lätt att resonera om dessa ting. Vi bygger ofta våra resonemang på känslomässiga argument, och de ekonomiska analyserna spelar inte alltid den roll i resonemanget som de borde. Jag tror icke att det finns rimliga förutsättningar att förränta en investering för en upprustning av järnvägen här och ha järnvägstrafik parallellt med eller i stället för busstrafik. Det är min fasta övertygelse. Hela min ekonomiska bakgrund och utbildning säger mig att detta icke är och icke kan bli lönsamt. Det bor inte så mycket människor här att det finns någon möjlighet att göra investeringen räntabel. Då är frågan: Skall man ändå upprusta järnvägen därför att det framförs sådana argument och önskemål? Det första krav jag måste ställa i mitt jobb är att den lokala trafikhuvudmannen bedömer det som angeläget. Mot bakgrund av att investeringen är klart icke räntabel kan jag inte driva frågan. När den lokala trafikhuvudmannen inte heller anser upprustningen vara högt prioriterad, vore det faktiskt närmast fel eller oansvarigt av mig att föreslå medel till den typen av investering. Det kan jag alltså inte göra. Jag t.o.m. inte skall göra det — det vore direkt fel. Då finns det ytterligare en tänkbar möjlighet, nämligen att det här företaget ur energisynpunkt skulle vara angeläget — trots att det inte är ekonomiskt räntabelt och trots att den lokala trafikhuvudmannen inte vill detta. Jag kan konstatera att skall man göra någon vinst här, när det är dieseldrift, kräver resandeunderlaget många vagnar per tåg — annars är det ingen vinst, utan då är det bättre att köra med buss. Man måste vidare ha hög turtäthet för att få många att åka kollektivt på det här sättet — det vet vi. Då går det inte att ha många vagnar per tåg, av det enkla skälet att det inte finns så mycket människor. Och då kan jag alltså inte heller från energisynpunkt motivera en upprustning. Då kommer nästa fråga: Skall vi under sådana förhållanden lägga om till eldrift eftersom vi kanske får ont om olja i en framtid? Då måste vi dra på oss ytterligare en mycket stor investering. Och det gäller dessutom ett energislag om vars konsekvenser och tillgång vi inte vet så värst mycket förrän den 23 mars på aftonen. Jag måste säga: Alla skäl talar för att vi måste se på den här frågan sakligt. Och jag måste konstatera att det inte finns några rimliga möjligheter att göra Nr 54 en sådan här investering räntabel, att den lokala trafikhuvudmannen inte vill rusta upp järnvägen och att trafiken inte kan utföras energimässigt lämpligare. Herr talman! Kan man då begära av en kommunikationsminister att han Om utbyggnad skall driva den frågan?
Herr talman! Jag är inte så övertygad som kommunikationsministern om att den lokala trafikhuvudmannen är emot detta och inte vill ha en sådan här investering. Jag tror att den lokala huvudmannen har sagt så här: Vi har satsat så mycket — jag nämnde lokaltrafiken Malmö-Lund, uppbyggnaden på andra håll, trafikkortsutbygganden osv. — så vi kan nog inte prioritera det här utan får låta det vänta. Jag tror att det sista som statsrådet ansåg sig ha konstaterat nog är något som kan ändras allteftersom tiden går. Den lokala huvudmannen har, enligt de uppgifter jag har, sagt ungefär: Vi har inte vågat titta på detta nu, men vi är ändå intresserade. Det beror även på de statsanslag som kan utgå. Jag håller gärna med statsrådet om att det måste vara hög turtäthet för att upprustningen skall löna sig. Jag skulle vilja ställa frågan: Hur mycket människor måste det bo längs med den här sträckan för att det skall löna sig att investera? Investeringen är ändå inte så förfärligt avskräckande. Man kan konstatera att det tidigare, när persontrafiken var i gång, endast bodde ett par tre tusen invånare längs med den här järnvägslinjen. Befolkningen har nu ökat. Staffanstorp har väl över 10 000 invånare i sin tätort, och sedan kan man gå vidare till Dalby — utbyggnaden där är också stor. Jag skulle tro att omkring 25 000 människor bor i dessa tätorter. Sedan kan jag avslutningsvis säga: Jag har naturligtvis inte heller åsikten att riksväg 12 skall ligga kvar inom tätorterna. Herr Stenmarck poängterade nödvändigheten av att riksväg 12 får en ny sträckning. Det har jag ingenting emot. Vägen måste naturligtvis gå utanför tätorterna om man skall klara dem. Samtidigt innebär det en åtgång av god åkermark. Vi måste därför utbygga nya sträckor så litet som möjligt. Men jag tror, herr talman, att til syvende og sidst, och med tanke på den utveckling som vi står inför, måste man ändå göra en investering i en järnvägslinje som denna. När man ändå måste underhålla banan, kan man lika gärna sätta i gång en kollektivtrafik på den. Det är jag rätt övertygad om. Jag tycker nog att det sista inlägget från statsrådet var litet väl pessimistiskt i detta hänseende.

Herr talman! Essen Lindahl har frågat mig när regeringen beräknar lämna byggnadsstyrelsen erforderligt projekteringsupprag för nya polislokaler i Lidingö polisdistrikt och om ett ärende av denna angelägenhetsgrad kan tidigareläggas. Jag är medveten om de lokalproblem som finns inom Lidingö polisdistrikt, och jag bedömer f. n. detta objekt som det mest angelägna när det gäller polishusbyggen inom Stockholmsområdet. Överenskommelse har träffats med Lidingö kommun om förvärv av en lämplig tomt. Det av byggnadsnämnden inom kommunen upprättade förslaget till ny stadsplan för det område där tomten är belägen har den 7 december 1978 fastställts av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsens beslut har dock överklagats. Ärendet handläggs f. n. inom bostadsdepartementet. Jag har inhämtat att ärendet remitterats till statens planverk och att yttrande är att vänta i slutet av denna månad. Regeringens beslut i stadsplanefrågan kan förmodligen föreligga i början av februari 1980. Jag har för avsikt att så snart som möjligt därefter ta upp frågan om projektering av nya lokaler för polisen i Lidingö.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

Men av olika anledningar har Lidingö polisdistrikt hamnat på efterkälken, vilket inte är lika bra. Att justitieministern i sitt svar betecknar ett nytt polishus i Lidingö som det mest angelägna projektet i Stockholmsområdet noterar jag med tillfredsställelse. En på detta område initierad person har sagt mig att Lidingö har ett av de tre sämsta polishusen i hela landet. Det är bara Mjölby och Trelleborg som har det lika besvärligt. Men i Mjölby har man kommit så långt att det nya polishuset nu är färdigprojekterat och en lösning är på väg. Arbetsförhållandena för polispersonalen i Stockholmsområdet är, som justitieministern väl känner till, på grund av befolkningskoncentrationen mycket påfrestande. De polisdistrikt som har gamla och utslitna lokaler har också svårare att få personalen att stanna kvar i Stockholmsregionen. Av ordinarie tjänster i Lidingö är 30 Zo vakanta, vilket bekräftar denna iakttagelse. Jag vill gärna tolka justitieministerns svar som försiktigt optimistiskt. Jag hoppas bara att planverket skall raska på med behandlingen av detta angelägna ärende. Planverket har nu funderat på saken i närmare ett år. Det är bra om dess yttrande kan komma redan i denna månad. Byggnadsstyrelsen väntar ju bara på projekteringsuppdrag. Under förut Nr 54 sättning att man kan fastställa stadsplanen i början av 1980 kan man komma i gång med byggandet efter ca 18 månader, dvs. hösten 1981. Det efterlängtade polishuset skulle i så fall stå färdigt våren 1983. Men då får det inte bli nya hinder och nya dröjsmål. Jag hoppas därför att justitieministern kan ge Om åtgärder mot byggnadsstyrelsen erforderligt uppdrag. missbruk avälko Kan justitieministern bekräfta att det här är en realistisk tidsplan, skulle ett oj sådant konkret besked väcka stor tillfredsställelse. Vår väntan har varit lång och prövande.
Herr talman! Jag vill bara lägga till att jag, såsom framgick av mitt svar, är klart medveten om behovet av detta polishus och att jag kan stryka under de synpunkter som frågeställaren anförde här. Vi räknar med ett mycket snabbt projekteringsbeslut så fort stadsplanefrågan är avgjord. Det leder i sin tur till att polishuset inom en tämligen överskådlig framtid bör kunna tas i bruk.